Herr talman! Det är förvisso korrekt som statsrådet säger att jag inte kan bevisa att jag har någon stor majoritet bakom den ståndpunkt som jag har förfäktat. Men om inte resultaten av alla undersökningar slår helt fel -- om de gör det kan vi skrota Sifo, Temo m.fl. -- visar de att den politik som i dag bedrivs saknar stöd bland den stora folkmajoriteten. Sedan gjorde nog statsrådet ett grammatiskt fel. Hon sade att hon har träffat folk som var kritiska men -- inte och -- som ändå ville öka mottagningen i Sverige. När hon sade ''men'' i stället för ''och'' blev det litet knepigt. Jag är inte säker på att hon har lyssnat på rätt instanser eller att hon kommer ihåg rätt. Herr talman! Det är självfallet så att dagens ekonomiska problem inte beror på vår asylpolitik. Det förstår t.o.m. jag. Men det här är samtidigt mycket utmanande gentemot pensionärer, arbetslösa och sjuka. De tvingas till nedskärningar. Det är inget att göra åt det. Samtidigt behåller vi dock en asylpolitik som per capita är generösast i hela Europa. Kom inte här och säg att jag inte skulle vilja ställa upp på internationella förpliktelser. Ställ frågan till regeringarna i England, Tyskland, Frankrike, Holland, Danmark, Finland och Grekland. De vill inte följa den linje som statsrådet förfäktar. Jag har suttit i riksdagen i tio elva år. Jag vet att vi ibland i den här kammaren kan slåss om 25--50 miljoner så att stickor och strån ryker. Men under försommaren, precis efter det att riksdagen hade stängt för sommaren, fattade regeringen ett beslut som kommer att kosta en summa om 10 miljarder, detta utan att höra riksdagen. Det stora partiet i oppositionen sade ingenting heller. Jag har ibland hört ute på arbetsplatser att man försöker skylla ifrån sig genom att säga att detta var ett regeringsbeslut. Det är korrekt att det var det, men man protesterade i alla fall inte på ett sätt som märktes i media. När det gäller liberaliseringar i Europa läste jag senast i dag att både Holland och Tyskland diskuterar skärpningar av sin asylpolitik, mot bakgrund av att de inte har de ekonomiska resurser som vi obegripligt nog -- med tanke på vår stora statsskuld -- tydligen har.
Herr talman! Det är helt riktigt som kulturministern säger. Det är inte flyktingarnas fel att det har gått snett. Det är den tokiga flyktingpolitiken som har kostat oss så mycket pengar, vilket vi i Ny demokrati hela tiden har påpekat. Självfallet är det inte flyktingarnas fel. De anpassar sig naturligtvis till de villkor som vi skapar här i landet. Statens invandrarverk gör t.ex. utredningar i flera år för att kunna bedöma om flyktingarna har den statusen att de kan få stanna i Sverige. Det är en av orsakerna till att det är så höga kostnader bl.a. inom Invandrarverket. Man har inte snabbt kunnat utreda och ta ställning till om flyktingarna skall få stanna eller inte. Något svar på frågan om det inte är bättre att hjälpa 80--90 gånger fler på plats än att hjälpa dem här fick jag inte av kulturministern. Flyktingpolitiken är inte bara en fråga om ekonomi. Det ser vi på de konflikter som redan finns i samhället i dag. Jag skall ta upp en nyutkommen liten skrift som kommer från Utrikespolitiska institutet. Den är skriven av forskaren Gunnar Jervas och heter Flyktingexplosionen -- vår tids ödeskris? Jag skall bara ta upp några punkter i den. Gunnar Jervas skriver bl.a.: ''En omfattande immigration aktualiserar även andra allvarliga frågor, som ökad risk för etniska konflikter och hot mot ursprungsbefolkningens kulturella identitet. En del av dessa frågor är så känsliga att det offentliga Sverige hittills haft en stark benägenhet att sopa dem under mattan. Denna i längden ohållbara strategi har nu nått vägs ände.'' Han tar sedan upp migrationsströmmar. Han säger bl.a. att situationen i Afrika är ohållbar. Det skulle behövas 7,5 miljoner nya arbetstillfällen per år för att man skall kunna klara av befolkningsexplosionen. När det gäller hotet från öst skriver Gunnar Jervas bl.a.: ''EGs opinionsinstitut ''Eurobarometer'' redovisade nyligen en sådan undersökning för 18 Totalt omkring 17 miljoner sade sig fundera på att emigrera till Västeuropa, och 2,7 miljoner hade redan bestämt sig för det. Det är siffror som regeringen bör vara observant inför och ha med i sin planering inför vad som kan hända i framtiden. Någonting som också framgår av den här skriften är vad detta med bosnierna egentligen kan utvecklas till. Det står: ''När ett land beslutar att acceptera en grupp flyktingar av viss storlek stannar det sällan vid det. Denna grupp kommer att fungera som ett slags brohuvud för fortsatt anhörig och följdinvandring. Exempelvis har de 250 båtflyktingar, som regeringen beslöt att ta emot 40 000 bosnier uppehållstillstånd i Sverige kommer med all sannolikhet att leda till att antalet bosnier i landet snart antar sexsiffriga tal.'' Alltså: 250 båtflyktingar 1979 har i dag blivit 9 000 personer.

Herr talman! Nu talar vi återigen om de olika siffrorna för vad detta kostar. Vi diskuterar fram och tillbaka, och det skall vi ansvarsfulla politiker göra. Vi skall diskutera pengar i riksdagen. Men för vissa personer och partier handlar skyddsbehov och human behandling av människor som kommer från elände bara om kostnader. Sten Andersson i Malmö säger att regeringen tog på sig en kostnad på kanske upp till 10 miljarder genom principbeslutet att bevilja bosnierna permanent uppehållstillstånd. För det första var detta ett beslut i ett förvaltningsärende där det gäller att följa svenska lagar och svenska internationella åtaganden. Då får man inte ta några sådana ekonomiska hänsyn. Bortsett från det undrar jag vad Sten Andersson har fått sin uppfattning och sina siffror ifrån. Att människor sitter på flyktingförläggningar och väntar år ut och år in är betydligt dyrare än att de kommer ut i en kommun. Det handlar om de rent pekuniära kostnaderna per dag eller per år. För det andra: Om de får börja bygga upp sin framtid här kan de ju planera för den. De kan utbilda sig i svenska. De kan anpassa sin yrkesubildning -- vilken är ganska hög när det gäller bosnierna -- till svenska förhållande för att börja försörja sig. Därmed behöver de inte lita till de offentliga kassorna. De kan tvärtom börja betala skatt. Jag är förhoppningsfull inför att det i framtiden skall vara möjligt att få ned den arbetslöshet vi har i Sverige i dag. Detta innebär att temporära uppehållstillstånd riskerar att innebära en större påfrestning för de offentliga kassorna än vad permanenta tillstånd innebär. Det sades att det kostar väldigt mycket att ha människor på förläggningar som sitter och väntar på tillstånd. Jag delar uppfattningen att man måste få ner väntetiderna så att människor får ett snabbt besked. Vi har också börjat märka effekter av den princip som regeringen har tillämpat, dvs. att både Utlänningsnämnden och Invandrarverket får de resurser till tillståndspersonalen som de begär. Väntetiderna går nu snabbt ner. Det som föreslås i den här debatten är ju att man skall ge temporära uppehållstillstånd. Människor skall alltså år ut och år in sitta på nåder, just på flyktingförläggningarna, och vänta, det som har varit så oerhört destruktivt och som med rätta har kritiserats tidigare. Lars Moquist läste ur en skrift och upprepade det som en del andra har gjort under senare år. Han målade nämligen upp ett stort hot österifrån. Det räcker tydligen inte att beskriva den situation vi har och de åtaganden som finns på grund av den. Det skall målas upp ett hot om att 17 miljoner människor är på väg hit till Sverige. Lars Moquist sade faktiskt också att regeringen bör planera för en sådan situation. Hela bilden som de medverkande personerna i den här debatten beskriver handlar bara om hot, kostnader och om att man betraktar dessa människor som kommer hit och söker skydd som människor som har resurser och förmåga att ta sig fram här i världen. Jag kan inte ställa upp på den bilden av situationen. Om människor kommer till vår gräns och söker skydd undan förföljelse, krig och tortyr är det min uppfattning att vi så långt vår förmåga räcker skall ge dessa människor det skydd som de begär av oss. Om vi tittar på de samlade ekonomiska resurserna i detta land har vi faktiskt råd att ge dem detta skydd. Men då skall vi också ge dem förutsättningar och möjligheter att klara sig själva, så att de inte behöver bli en onödig belastning på de offentliga budgetarna. Det är precis det regeringens beslut om permanent uppehållstillstånd innebär. Det förhindrar inte en enda människa att återvända till sitt hemland om kriget skulle sluta och man får en säker fred. Jag är alldeles övertygad om att deras möjligheter att återvända är större om de här i Sverige har fått ett tryggt liv, har kunnat försörja sig själva och fått en möjlighet att se en framtid.
Herr talman! Jag är väl medveten om att statsrådet inte själv skriver interpellationssvaren, men jag drömde dock om att hon i alla fall läste igenom dem innan hon läste upp dem i riksdagen. Här talar statsrådet om krig och tortyr och förtryck, men det står också i hennes svar att många är ekonomiska flyktingar. Det är detta jag har poängterat. Jag har aldrig räknat asylpolitiken bara i pengar, men jag anser att den svenska politiken är djupt orättvis. Den hjälper i första hand dem som har resurser, kontakter och möjligheter att komma hit. De som lever under de svåraste förhållandena är i praktiken chanslösa. Så kom inte säg att jag bara talar om kostnader. Däremot tycker jag det är en oerhörd kostnad för det lilla Sverige, som i dag har en mycket besvärlig ekonomisk situation. Jag vill inte raljera, men låt mig i alla fall påpeka att i juni månad i år kom en rapport från OECD som sade att Sverige hade den sämsta ekonomiska utvecklingen bland länderna inom OECD. Samtidigt beviljar vi, till skillnad från alla andra länder i Europa, permanent uppehållstillstånd. Det är många, fru statsråd, som tycker att politik är något komplicerat, om man skall uttrycka det snällt. Förvaltningsärende, säger man. Om det är så att regeringen i en fråga som är mycket kontroversiell och mycket debatterad bland regeringens och riksdagens uppdragsgivare, alltså väljarna, kan fatta ett sådant beslut utan att fråga riksdagen, då tycker jag att man borde överväga en översyn av den svenska lagstiftningen. Jag noterar att andra länder i Europa fungerar och mår bra, trots att man inte har samma lagstiftning. Det här handlar alltså inte i första hand om kronor och öre. Det handlar om att vi hjälper fel människor. Det vore klädsamt om statsrådet kunde bekräfta det jag själv i dag inledningsvis läste upp, att många av dem som kommer till Sverige och får asyl här är ekonomiska flyktingar. Det är inte dem svenska folket uttalat sig för att i första hand vilja hjälpa i Sverige. På plats kanske, men inte i Sverige. Det har vi inte råd till mot bakgrund av vår på grund av tidigare försyndelser tyvärr alltför dåliga ekonomi.

Herr talman! I mitt svar står ordagrant: Det är däremot viktigt att påpeka att många av dem som lämnar sina hemländer och kommer till Europa inte är skyddsbehövande, utan personer som man i dagligt tal kallar ekonomiska flyktingar. Jag har inte talat om Sverige, men det utesluter inte att det också till Sverige kommer personer som söker sig allmänt sett en bättre framtid. Dessa personers asylansökningar behandlas här i Sverige, och de får i regel avslag och måste lämna landet. Det är intressant att Sten Andersson i Malmö nu säger att det är fel människor som kommer hit. Just under de senaste åren är det främst människor från Jugoslavien som har kommit hit. På något sätt är det alltid fel människor som kommer just nu -- så har alltid diskussionen gått. Det ser man om man tittar tillbaka. När det gäller både invandring och flyktingpolitik har det alltid, för de människor som är kritiska, varit fel personer som kommit vid det aktuella tillfället. De som kom tidigare var däremot människor som har rotat sig bra här och som det var bra att få hit. Men hur kan man från denna talarstol i dag säga att det är fel människor som kommer hit? Vi har fått 40 000 bosnier som har jagats ifrån sina hem och som har fruktansvärt traumatiska upplevelser med sig i bagaget. Den svenska regeringen och, hoppas jag, kommunerna gör så gott vi kan för att ge dem en möjlighet att få en framtid igen. Inte minst gäller det de barn som finns i den här gruppen.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Lundgren för det formella svaret på mina fyra frågor. Jag förstår att han lagt ned mycket tid och kraft på att formulera svaret. Tyvärr måste jag säga att resultatet av Bo Lundgrens insats av tid och tankekraft inte är imponerande. Det är anmärkningsvärt att interpellationssvaret inte svarar på någon av de frågor jag har ställt. Vad Bo Lundgren har sagt ger varje lyssnare intrycket att Bo Lundgren vill undvika att svara på de raka frågor jag ställt. Intrycket blir att Bo Lundgren har någonting att dölja. Beslutet att Anders Sahlén skulle lämna posten som chef för Finansinspektionen utlöste en våg av spekulationer i massmedia, i finansvärlden och i den politiska världen. Jag skall citera ett tungt inlägg i debatten, nämligen september: ''Men något underligt är det att inte medborgarna får regeringens förklaring. Varför avgår Sahlén? Om han fått silkessnöret bör vi få veta varför. Nu kan regeringen hamna i sitsen att medborgarna säger att regeringen är svag som avsätter finansinspektionens chef bara därför att banker och försäkringsbolag inte tycker om honom. Fältet är alltså vidöppet för spekulationer.'' I tidningen Affärsvärlden skrev han att bristen på information om skälen till Anders Sahléns avgång riskerar att skada Finansinspektionens anseende. Herr talman! Det var med utgångspunkt i detta som jag begärde att det ansvariga statsrådet skulle ge riksdagen besked om vad som egentligen har hänt. Om Bo Lundgren och regeringen har rent mjöl i påsen kan det inte vara så svårt att svara på mina frågor. Det är principiellt viktiga frågor. Det handlar om regeringens maktutövning, om utnämningsmakten och om myndigheternas konstitutionella ställning. Riksdagen har rätt att få veta. Jag förutsätter att Bo Lundgren här i kammaren är beredd att ge oss klara besked. Jag vill därför be Bo Lundgren på nytt att svar på frågorna. Vem tog initiativet till att chefen för Finansinspektionen skulle lämna sin befattning? Var det Anders Sahlén själv, Bo Lundgren eller någon annan i regeringen eller regeringskansliet? Vem skötte kontakterna med Anders Sahlén? Var det Bo Lundgren själv eller var det någon annan i regeringskansliet? Om Bo Lundgren själv tog initiativet, vilka motiv redovisade Bo Lundgren i kontakterna med Anders Sahlén? Vem tog initiativet? Vem skötte kontakterna? Vilka motiv angavs i samtalen med Anders Sahlén? Jag vill be om raka besked i frågorna, och jag skall be, herr talman, att få återkomma när jag vet svaren på frågorna.
Herr talman! Jag är ledamot i Finansinspektionens styrelse. Jag vill ta tillfället i akt och tala om att jag hade stort förtroende för Anders Sahlén. Jag tyckte att han utförde sitt mycket svåra arbete med både mod och integritet. Han höll styrelsen väl informerad, och samarbetet fungerade utmärkt. Flera av Finansinspektionens styrelseledamöter uttryckte denna sin mening i massmedier vid tiden för Anders Sahléns avgång. Så till statsrådets svar. Han säger att han snarast skall se till att Inspektionens styrelse skall bli fulltalig. Törs jag drista mig till att önska, eller t.o.m. föreslå, att den ena personen skall bli en kvinna?

Herr talman! Bo Lundgren beskrev min interpellation och mitt inlägg som insinuant. Jag refererade två av de många inlägg som jag har fått från riksdagens utredningstjänst. Man har där samlat allt det som skrevs i samband med publiceringen av denna viktiga händelse, dvs. att regeringen hade flyttat en generaldirektör från sin post till en annan uppgift. Det finns en mängd frågor som ännu inte är besvarade. Bo Lundgren har hållit sig undan och har inte gett besked. Både det skrivna svaret och det inlägg vi har hört vittnar om att Bo Lundgren inte vill ge svar på de frågor jag har ställt. Herr talman! Jag blir tvungen att upprepa än en gång de frågor jag har ställt.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

Herr talman! Jag har nu fått besked på en fråga, nämligen att det var regeringen och Bo Lundgren som tog initiativet. Men jag har inte fått reda på vilka motiv Bo Lundgren redovisade i sina kontakter med Anders Salhén. Det har kammaren också rätt att få besked om. Låt mig tillägga en fråga. Det brukar ibland sägas att man får ett erbjudande som inte kan refuseras, dvs. att det ligger tvång i erbjudandet. Om nu regeringen har det förtroende för Anders Sahlén som Bo Lundgren har uttalat, undrar jag om man också hade förtroendet att låta honom välja mellan att vara kvar på en arbetsuppgift som han själv ansåg utomordentligt intressant och stimulerande och ta det som erbjöds. Eller fanns bara den senare möjligheten kvar?
Herr talman! Som det redan nu har framgått av den här diskussionen, är Allan Larssons interpellation av ett konstitutionellt intresse. Det hänger i hög grad samman med den fristående svenska förvaltningstraditionen. ''Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.'' Den här grundlagsregeln ger uttryck för principen om myndigheternas självständighet. Jag tror att det finns anledning att understryka att detta i klartext betyder, när det gäller Finansinspektionen där Anders Sahlén var generaldirektör, att inspektionens beslut inte får påverkas av ovidkommande politiska hänsyn. Jag är därför något förvånad över att statsrådet Bo Lundgren drar paralleller mellan vad som hänt i Finansinspektionen och det byte av ekonomisk talesman som gjorts i det socialdemokratiska partiet, något som absolut inte faller under regeringsformens 11 kap. 7 §. I bl.a. massmedia har det påståtts att Anders Sahlén tvingats lämna sin post. Det har gjorts gällande att personer med stort ekonomiskt inflytande, genom att kontakta regeringen, velat se till att undgå Finansinspektionens granskning som letts av Anders Sahlén. Jag tar i det här skedet inte ställning till vad som är rätt eller fel i ärendet. Men jag konstaterar att statsrådet Bo Lundgren, genom sina besked, i vart fall inte hittills på något sätt rätat ut de frågetecken som framställts i massmedia i samband med Anders Sahléns avgång som generaldirektör i Finansinspektionen. Klarhet i frågan kan tydligen endast nås genom att också höra den andra parten. Jag menar att regeringen har sig själv att skylla för att massmedia riktat misstanke om otillåten maktutövning från regeringens sida. Det är ju ingen hemlighet att statsministern, och inte minst Bo Lundgren själv, gick i taket över Anders Sahléns uttalande över vissa förhållanden i Gota bank och den person som regeringen först utsåg till ledare för Bankakuten. Det kan därför inte, enligt min mening, uteslutas att statsministerns, liksom statsrådet Bo Lundgrens, offentliga påhopp på Anders Sahlén gjorde det omöjligt för denne att fullgöra inspektionens uppgifter. Den debatt som hittills förts visar att de frågor som Allan Larsson ställt till statsrådet Bo Lundgren har klara konstitutionella aspekter. Jag utesluter därför inte att en KU-granskning, herr talman, kan bli följden av denna debatt.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Bo Lundgren för svaren på de tre frågor jag har ställt i min interpellation om en effektivare skatteindrivning som ett led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Idén till interpellationen föddes på en taxiresa från Arlanda hit till riksdagen för några veckor sedan. Det är alltför ofta som vi riksdagsledamöter får frågor från taxiförare vilka åtgärder vi har för avsikt att vidta för att stävja allt det skatteundandragande och andra misshälligheter som vissa, mindre seriösa taxiföretag sysslar med. Jag är inte den ende som har fått sådana frågor. Jag har hört mig för bland mina kolleger, och även de har mötts av samma frågeställningar. En taxiförare sade vid ett tillfälle till mig, att om ingenting görs med det snaraste kommer situationen inom ett år att vara den att det inte finns ett enda seriöst taxiföretag kvar i Det är synnerligen allvarligt om skattefusk skall bli ett konkurrensmedel. Taxinäringen är inte den enda bransch där man befarar samma utveckling. Situationen ter sig minst lika allvarlig inom andra näringar, som restaurangverksamheten och byggverksamheten. Jag är övertygad om att statsrådet är väl medveten om situationen, men vad jag -- och många med mig -- inte kan förstå är varför regeringen inte vidtar åtgärder innan den redan nu alarmerande situationen blir än värre. Den här typen av brottslighet växer i rasande takt, och det var därför med stor tillfredsställelse som många noterade regeringens förslag i kompletteringspropositionen om att åtgärder bör vidtas för att inte en betydande omsättning ostörd skall kunna äga rum utan att skatter och avgifter som statsmakten beslutat om tas ut. Sedan dess har det varit märkbart tyst från regeringen om resursförstärkningar till skattemyndigheten. Inte ett endaste ord har sagts i den riktningen. Många med mig har börjat misstänka att regeringen inte vill kännas vid sina utfästelser i kompletteringspropositionen. Jag lyssnade med stort intresse på regeringsförklaringen vid riksdagens öppnande, där statsministern snuddade förbi den här viktiga frågan med orden: Insatserna mot ekonomisk brottslighet förstärks. Vi ledamöter i skatteutskottet gjorde vårt årliga besök hos Riksskatteverket den 21 oktober. Vid det tillfället lovprisade verkets generaldirektör Lindbeckkommissionens besked som utomordentligt bra, och han hävdade bestämt att ytterligare satsningar på det här området skulle ge tiofalt igen. Men så sade han: Vi har inte sett till de pengar som har utlovats, och vi vågar inte trycka på knappen innan vi har fått pengarna. Med det menade han att de inte kunde börja nyanställa och utbilda personal förrän regeringen hade gett klartecken. Statsrådet säger i sitt svar till mig att han även har besvarat den sista frågan, men det svaret är inte till fyllest. Jag vill därför gärna upprepa frågan: Är regeringen beredd att här och nu ge skattemyndigheterna klartecken att, utifrån de utlovade resursförstärkningarna, stärka sitt arbete i kampen mot den ekonomiska brottsligheten? Om jag får ett entydigt ja som svar på frågan, innebär det att Riksskatteverkets ledning därmed kan trycka på den omtalade knappen och börja sitt arbete med bl.a. nyrekryteringar och utbildningar?
Herr talman! Jag skall också be att få tacka skatteministern för svaret. Det står nu fullständigt klart att regeringens politik mot den ekonomiska brottsligheten har präglats av väldigt stor passivitet. Redan i januari 1992 redovisade riksåklagaren och rikspolischefen, på uppdrag av den socialdemokratiska regeringen, ett program mot den ekonomiska brottsligheten. Rikspolisstyrelsen och riksåklagaren har sedan vid upprepade tillfällen fört fram propåer om ökade insatser, och det har också Riksskatteverket gjort. Justitieministern och skatteministern stod här i kammaren för ungefär ett år sedan, under en särskild informationsstund, och utlovade krafttag mot den ekonomiska brottsligheten. Lindbeckkommissionen har tagit upp problemet med den ekonomiska brottsligheten som ett stort problem i samhällsekonomin. Men regeringen har i stort sett inte gjort någonting. Det har varit en passivitet, som nu också tar sig sådana uttryck som att myndighetschefer betraktar situationen som löjeväckande. När riksåklagaren går ut och säger att situationen när det gäller möjligheterna att bekämpa den ekonomiska brottsligheten är löjeväckande, är ju läget utomordentligt allvarligt. Den ekonomiska brottsligheten ökar nu i oroväckande takt. Det finns olika förklaringar till det, men kvar står faktum att vi har en väldig tillströmning av antalet anmälningar om ekonomisk brottslighet till polisens ekorotlar. Bara i år räknar man inom Stockholmspolisen med en 70-procentig ökning av antalet anmälningar om ekonomisk brottslighet till ekoroteln. Samtidigt är tendensen att antalet lagföringar av personer minskar, som en följd av att brottsligheten blir mer och mer komplicerad och svårutredd. I går stod det att läsa i tidningarna om en byggkrasch i Göteborg, Avenas miljardkrasch. Chefsåklagaren säger: ''Ärendet har lottats. Det innebär att en åklagare kan börja titta på det om något år. - -. Vi har bett om förstärkning i stort sett varje dag i två tre år nu - -. Men det händer ingenting.'' Jag menar att det är utomordentligt anmärkningsvärt att regeringen visar sådan passivitet när det gäller den ekonomiska brottsligheten och skattebrottsligheten. Det är nu dags för regeringen att gå till offensiv. Jag har ställt frågor till justitieministern om det här vid flera tillfällen, men hon har då förklarat -- som ett skäl till att inte några kraftfulla åtgärder vidtas -- att man lider resursbrist, att man har ekonomiska svårigheter, att det är svårt att sätta in nya resurser eftersom det är tomt i statskassan. Jag skulle vilja ställa en fråga till skatteministern, som kanske har ett annat perspektiv på det här: Tror inte skatteministern att vi genom en mycket kraftfull satsning på både skattekontroll, åklagare och polis kan få in betydligt mer av skattepengar än vad den satsningen skulle kosta för samhällsekonomin och statsbudgeten? Den andra frågan jag vill ställa är: Kommer regeringen nu i budgetpropositionen att redovisa ett konkret åtgärdsprogram, som innefattar både ekonomiska tillskott och personaltillskott till såväl skatteförvaltning som polis och åklagare, för att få bukt med de värsta avarterna av den ekonomiska brottsligheten?
Fru talman! Lars-Erik Lövdéns inhopp i debatten är ganska intressant. Det ger mig anledning att fråga honom hur han kunde acceptera att hans parti, vid krisuppgörelsen mellan oss och socialdemokraterna för ett år sedan, som oavvisligt krav ställde att resurserna till Polisen skulle dras in med -- om jag inte missminner mig -- 500 miljoner kronor. Det var ett krav från Socialdemokraterna som skapade väldigt många av de problem vi har i dag. Det ansvaret faller tungt inte minst på Lars Erik Lövdén, och hans roll här i riksdagen. Jag tycker självfallet att det är mycket allvarligt med det som inträffar vad gäller såväl skattteflykt som skattebrott och ekonomisk brottslighet i stort. Jag tror att vi kan vara överens om att det inte finns några delade meningar i det avseendet. Det som är problematiskt är att vi för närvarande har en miljö där en hel del brott upptäcks eller har upptäckts, och kommer in i systemet i en större mängd än vad vi har varit vana vid. Den finansiella sektorn som jag har att hantera har, om vi uttrycker det milt, varit utsatt för kraftiga påfrestningar som har gjort att ett antal personer har sett möjligheter att utnyttja situationen för att begå brott. Mycket återstår säkert att ta reda på. Det är också någonting som vi ägnar oss åt, vilket såväl Lars Erik Lövdén som Bruno Poromaa väl känner till. Det hade naturligtvis varit mycket bättre om Lars Erik Lövdéns parti hade fört en så pass stram ekonomisk politik att vi inte hade fått den enorma finanskrasch som vi fick efter 1980-talets spekulationsekonomi. Det är i många avseenden svårt för vilket samhällsmaskineri som helst att kunna hantera en så stor omfattning av problem som den vi nu har, inte minst vad gäller den ekonomiska brottsligheten. Det vi upplever för närvarande är någonting som sannolikt är större till omfattning än de finansiella kriser vi hade i Sverige för 70 år sedan. Detta försätter naturligtvis myndigheter och andra i en mycket besvärlig situation. Det skulle som sagt vara intressant att veta hur Lars-Erik Lövdén kan motivera ett så starkt krav på indragning. Vad gäller resurserna för skatteindrivning är Bruno Poromaa och jag helt överens. Det program som har lagts fram gäller självfallet, och vi kommer att se till att det också genomförs. Det är helt klart. Jag vet också vilka problem som finns vad gäller taxinäringen. Det är möjligt att den förra regeringen, när den genomförde taxiavregleringen och avregleringen av kreditmarknaden, skulle ha funderat över om tillsynen och regelsystemet skulle ha varit något annorlunda. Varje avreglering leder till positiva effekter, samtidigt som det kan finnas övergångsproblem. Men det kan vi lämna åt sidan. Bruno Poromaa säger att Riksskatteverkets generaldirektör har sagt: ''Vi har inte sett till de pengar som utlovats.'' Om generaldirektören tycker det och diskuterar det med skatteutskottet är det ganska anmärkningsvärt att han inte har haft kontakt med mig och sagt samma sak. Det vore rimligt att Riksskatteverkets generaldirektör tar kontakt med det ansvariga statsrådet om han känner att det finns problem i det här avseendet, men så har inte skett. Därför förutsätter jag att skattemyndigheterna väl kan göra förberedningar för det program som kommer att genomföras på det sätt som riksdagen har beslutat, efter regeringens förslag.

Fru talman! Jag har med stort intresse lyssnat på den här debatten, och jag noterar att Bo Lundgren hänger upp sitt svar på att man i finansutskottets yttrande till kompletteringspropositionen har skrivit att man förutsätter att regeringen kommer tillbaka till riksdagen med förslag så snart som möjligt. Det tolkar uppenbarligen Bo Lundgren på det viset att man kan komma med förslaget i det kommande årets budgetproposition, dvs. 1994/95. Det kan då möjligen i bästa fall få effekt någon gång 1995. Jag frågar då Bo Lundgren om detta är vad som menas med ''så snart som möjligt''? Om man nu hade velat leva upp till kravet på ''så snart som möjligt'', hade det då inte varit bättre att man hade lagt fram en särproposition t.ex. under hösten? På det viset hade man kunnat fatta ett beslut som hade trätt i kraft under sommaren. Men det har man uppenbarligen inte velat göra. Jag undrar: Vill man verkligen inte göra detta så fort som möjligt? Man har alltså försenat frågan i en situation då seriös näringsverksamhet, inte minst de småföretag som vi alla säger oss värna om, i många fall går på knäna, direkt orsakat av konkurrens från oseriösa näringsidkare. Moderata samlingspartiet har åtskilliga gånger sagt att man vill stödja småföretagsamheten. Men på detta viset motverkar man småföretagsamheten.
Fru talman! Jag skall gärna svara på Bo Lundgrens fråga om Polisen. Jag begär inte att han skall ha läst justitieutskottets betänkande och tagit del av de små öveväganden som låg till grund för besparingen på 500 miljoner kronor. Denna besparing skall tas ut genom organisationsförändringar och en hårdhänt administrativ rationalisering inom polisväsendet. Denna besparing är fullt möjlig att uppnå utan att det går ut över den direkta polisverksamheten. Det visar exemplet Stockholm, där besparingen uppgår till 160 miljoner enligt det förslag som nu ligger. Ändå får man ut mer av direkt polisverksamhet på fältet. Jag begär inte, som sagt, att skatteministern skall vara närmare insatt i polisfrågor, men så här är alltså läget. Besparingen om 500 miljoner kronor har inte ett dugg med satsningen på bekämpning av ekonomisk brottslighet att göra. De övriga frågor som jag ställde svarade inte Bo Lundgren på. Jag försökte att få Bo Lundgren med på ett resonemang om att ökade insatser mot den ekonomiska brottsligheten och skattebrottsligheten är lönsamma ur ett samhällsperspektiv, både rent statsbudgetmässigt och när det gäller att få samhällsekonomin -- och framför allt marknadsekonomin -- att fungera på ett bra sätt. Då är åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten och skattebrottsligheten av stor betydelse. Jag skulle vilja fråga skatteministern ytterligare en gång: Anser inte skatteministern att en kraftfull satsning mot den ekonomiska brottsligheten leder till sådana merintäkter för samhället som motiverar denna satsning? Jag ställde en annan fråga som jag inte fick något svar på: Kommer regeringen verkligen i budgetpropositionen att presentera ett sammanhållet program mot den ekonomiska brottsligheten? Det räcker inte med att vidta åtgärder i form av ökad skattekontroll. Det måste till satsningar såväl på åklagare som på polis och skatterevision. Förmodligen måste det också till en rad lagskärpningar. Som torde vara bekant presenterade vi från socialdemokraterna en motion som innefattar en ny organisation för ekobrottsbekämpningen -- 100 miljoner i form av resursförstärkningar -- och förslag till lagändringar som skulle öka samhällets möjligheter att komma åt den ekonomiska brottsligheten. Jag förstår inte att regeringen är så passiv, när man borde ha klart för sig att man har oppositionens fulla stöd för en kraftfull politik på det här området.
Fru talman! Statsrådet var väldigt ordrik i sitt svar. Men han redovisade ingenting konkret om skyndsamma åtgärder som han är beredd att vidta för att råda bot på situationen. Statsrådet sade att verkets generaldirektör inte hade varit i kontakt med honom. Jag tänker ställa en motfråga. Varför är inte det ansvariga statsrådet någon gång i kontakt med verkets generaldirektör om situationen? Jag har många gånger tänkt mig att statsrådet Bo Lundgren borde ta intryck av en av sina partikolleger i regeringen, nämligen av försvarsminister Anders Björck. Han hävdar i alla lägen sin domäns intressen -- och det med god framgång -- genom att kräva mer resurser till försvaret. Samhällsekonomiskt är det mycket dåligt att anslå mer pengar till försvaret, därför att det inte ger ett endaste öre tillbaka. Tänk om statsrådet Bo Lundgren lika ihärdigt hävdade sin domän och sitt intresse genom att kräva mer resurser till skatteförvaltningen. Då skulle det ge flerdubbelt tillbaka i det alltmer hårdnande ekonomiska läget. Jag vill än en gång fråga om man skall tolka statsrådets svar så, att Riksskatteverket nu skall trycka på knappen för att börja sitt förberedande arbete i kampen mot den ekonomiska brottsligheten genom nyanställningar och utbildning av personal. Tiden hastar. Varenda dag är dyrbar i det här sammanhanget.

Fru talman! Menar statsrådet att en myndighet kan påbörja ett arbete i storleksordningen 200 miljoner kronor utan att ha regeringens eller riksdagens medgivande? Jag kan inte förstå varför inte regeringen genom statsrådet Bo Lundgren kan ge Riksskatteverket klartecken att påbörja detta arbete, trots att inte något riksdagsbeslut föreligger. Det finns en bred uppslutning i den här kammaren för att extraordinära insatser skall vidtas på detta område. Jag noterar att ni inte ens behöver vänta på att få nydemokraternas välsignelse för att få majoritet, därför att ni redan tidigare har haft majoritet i den här frågan. Men nu noterar jag att t.o.m. nydemokraterna i sin motion om inriktningen av den ekonomiska politiken talar om en krigsförklaring mot den svarta marknaden. Därför vill jag än en gång rekommendera statsrådet Bo Lundgren att klart och tydligt härifrån riksdagens talarstol säga att Riksskatteverket omgående bör påbörja arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Regeringen uppträder alltmer utmanande mot riksdagen. Ni struntar i propositionstider och överenskommelser med riksdagen. Ni gör inte beredningar och konsekvensanalyser som riksdagen har beställt. Många propositioner är av urusel kvalitet. I stället missbrukar regeringen statens informationsapparat. T.ex. Gun Hellsvik själv ger på skattebetalarnas bekostnad ut en grovt vilseledande propagandabroschyr om kriminalpolitiken. Det är inte ett av de värsta exemplen, men i alla fall ett i en mycket lång rad. Jag undrar: Hur kommer det sig, Gun Hellsvik, att regeringen bryter mot överenskommelsen med riksdagen om att statsministern eller vice statsministern skall vara närvarande vid den muntliga frågestunden?

Fru talman! Jan Bergqvists första anklagelse är allvarlig, nämligen att vi från regeringens sida skulle strunta i de regler som gäller för vårt arbete och för riksdagen. Det bekymrar mig. Om det finns konkreta bevis för detta, välkomnar jag ett sådant underlag. Vi tar mycket allvarligt på den arbetsordning som gäller för vår del. Självklart kan vi göra fel. Men i så fall är det bra om vi får det konkreta underlaget för de fel som vi begår, och då skall vi göra allt för att rätta till det hela. Jag tycker inte att det finns något skäl att kommentera påståendet att vi skulle ge ut en felaktig propagandabroschyr. Det påståendet får stå för Jan Bergqvist.

I dag befinner sig vår statsminister i Strasbourg. Vår vice statsminister befinner sig i USA. Det finns klart skäl för deras utlandsresor. Jag tycker att det är mycket småaktigt att komma med insinuationer -- jag kan inte uppfatta detta som någonting annat -- om att statsministern och vice statsministern inte skulle prioritera riksdagsarbetet. Jag tror att var och en som öppet följer hur de arbetar också ser att de prioriterar detta arbete.
Fru talman! Jag börjar med det sista. Man kan undra hur det kommer sig att regeringen inte tagit kontakt med riksdagen för att informera om att statsministern och vice statsministern hade problem att närvara i dag och för att diskutera om man kunde hitta någon annan tid i stället för den här tiden, som är fastställd sedan månader tillbaka. Hade det varit fel om regeringen hade hört sig för hos talmannen om möjligheterna att hitta en annan lösning? Jag överlämnar gärna det material som Gun Hellsvik efterlyser, för jag har ett sådant material. Sedan undrar jag: Kan justitieministern verkligen stå för formuleringen i den här eländiga propagandabroschyren på skattebetalarnas bekostnad? Man säger: Tidigare saknades effektiva ingripanden mot unga brottslingar. Det skulle alltså betyda att effektiva ingripanden saknades helt och hållet.
Fru talman! På frågan om vilka diskussioner som har varit mellan statsministern och talmannen kan jag inte ge något svar. Men jag skall självklart framföra den synpunkten. När det gäller den andra frågan, om jag kan stå för att vi i Sverige tidigare har saknat effektiva metoder för att ingripa mot ungdomsbrottslighet, är svaret:
Fru talman! Vad Gun Hellsvik påstår är att det över huvud taget inte har förekommit ett enda effektivt ingripande mot någon ungdomsbrottsling. Det är precis vad som står i den här broschyren. Vet inte Gun Hellsvik om att många unga brottslingar faktiskt lyckligen har återanpassats i samhället?
Fru talman! Ja, tack och lov så klarar sig de flesta unga som gör sig skyldiga till snedsteg väl i framtiden. Självklart beror det ofta på det engagemang som finns bland dem som arbetar inom kriminalvården. Men jag vidhåller att vi har saknat effektiva redskap för ingripanden. Jag vet att många av dem som i dag för trettonde eller fjortonde gången sitter på våra fängelser instämmer i detta mitt uttalande.
Fru talman! Natten till måndagen inträffade den största konstkuppen någonsin i Sverige. Tavlor för ungefär 500 miljoner kronor stals. 1991 säger ledningen för Statens konstmuseer att man måste ha resurser så att bevakningen kan hållas på rimlig nivå i förhållande till de oskattbara värden som finns bl.a. just på Moderna museet. Sedan dess har riksdagen, efter en socialdemokratisk motion, beslutat att uppdra åt regeringen att pröva möjligheten att använda sig av vapenfria bl.a. för övervakningen av museerna. Man har fått en rambudget, och regeringen och riksdagen har släppt en del av de generella besparingskraven. Trots detta inträffar den här för den svenska nationen mycket allvarliga stölden av en del av vårt kulturarv. Anser kulturministern att hon har något ansvar för att säkerheten på statens konstmuseer förbättras; i anledning av det som inträffat under de senaste dagarna?
Fru talman! Skrivelsen från oktober 1991 -- alltså precis när regeringen hade tillträtt -- har lett till att den här regeringen har föreslagit riksdagen att avskriva halva den skuld som museerna hade för bevakningen och som den förra regeringen hade lagt på museerna, som alltså skulle spara för framtiden i sina budgetar för att kunna betala tillbaka den här gamla bevakningsskulden. Vi har avskrivit halva den skulden. Dessutom har vi förlängt återbetalningstiden för det som är kvar. Vidare har vi gett Statens kulturråd uppdraget att se till att det blir en effektivare upphandling när det gäller bevakningen, så att man kan få mer bevakning för pengarna. Vi har också beslutat att ett nytt museum skall byggas. Uppdraget från riksdagen att se om värnpliktiga kan användas ingår i Värnpliktsutredningen, och den frågan bereds för närvarande i Självfallet har denna regering och riksdagen sammantaget ett totalansvar för att säkerheten på museerna är god. Det ingår också i direktiven till den museiutredning som denna regering har tillsatt för att man skall se till att resurserna används på ett mer effektivt sätt att titta på denna fråga. Får jag därtill lägga, fru talman, att det naturligtvis är en stor förlust för Sverige att detta har hänt. Det är nu i första hand polisens uppgift att se till att vi får tillbaka tavlorna och att brottslingarna straffas. Vi har ett gammalt larmsystem i Moderna museet. Man hade begärt pengar på den gamla regeringens tid. Man fick pengar från Kulturrådet som Kulturrådet sedan tog tillbaka med motiveringen att det skulle byggas ett nytt museum. De pengarna lämnades i stället till andra museer för säkerhetsåtgärder.
Fru talman! Min fråga till kulturministern var alltså: Har kulturministern något ansvar för att säkerheten nu förbättras? Då hänvisar kulturministern till vad som tidigare har gjorts. Frågan om de vapenfria gick dessutom till Pliktutredningen, som lämnade sitt betänkande i december förra året. Dessa frågor ligger alltså på regeringens bord, och regeringen har inte vidtagit någon åtgärd. Därför kvarstår min fråga. Det handlar ju om nuläget. Vi behöver inte riva i det som har varit. Det finns kanske skäl att i andra sammanhang återkomma till det, men tänker regeringen nu vidta några åtgärder för att förbättra säkerheten? Jag ser det som helt centralt att man snabbt och med stor beslutsamhet tar sig an säkerheten. Jag antar att kulturministern inte hade en aning om att bristerna i säkerheten var så stora. När man då inser detta bör man handla omedelbart.
Fru talman! Det jag redovisade var att vi redan har vidtagit åtgärder för att komma åt brister, t.ex. ett uppdrag till Statens kulturråd att se till att man samordnar upphandlingen. De har för avsikt att redovisa det ärendet ganska snart för regeringen. Riksdagens beställning att titta på möjligheten att använda värnpliktiga -- vilket man kan vara mycket tveksam till, därför att säkerhetsfrågor är ett mycket professionellt arbete, och det gäller att inte sprida säkerhetsuppgifter i alltför stora kretsar -- ingick i Pliktutredningen. Den frågan bereds för närvarande på Försvarsdepartementet. Utredningen har varit ute på remiss. Vi har beslutat att bygga ett nytt museum. En av bakgrunderna är säkerheten, men det handlar också om miljön över huvud taget för de mycket värdefulla skatter som vi har i Moderna museet. Dessutom har vi tillsatt Museiutredningen, där en av uppgifterna är att se över hur man på ett bättre sätt kan samordna och effektivt använda resurserna i de många museer vi har. Det har också betydelse för säkerheten. Det betyder att många saker som berör säkerhetsfrågorna i våra museer är på gång. De kommer först upp på regeringens bord och sedermera också i riksdagen.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsminister Mats Odell. SAS aviserade i går att man överväger att dra in ett antal flyglinjer för att förbättra sin lönsamhet. En av de linjer som nämndes i ett TT-telegram gick till Gällivare. Detta föranleder mig att ställa en fråga i ett litet större perspektiv. En bra flygverksamhet behöver upprätthållas på ett antal orter där det är regionalpolitiskt viktigt att man har bra flygförbindelser. Det gäller framför allt Norrlands inland. Kommunikationsdepartementet och regeringen för att tillse att man upprätthåller en bra standard på de här flyglinjerna?
Fru talman! Sommaren 1992 avreglerades det svenska inrikesflyget. Det har inneburit att priserna i genomsnitt har sjunkit mellan 10 % och 40 %. Samtidigt råder inget tvivel om att vissa regioner har drabbats av detta. Dit hör inre Norrland. Staten har genom ett riksdagsbeslut tagit på sig ett stort ansvar för framför allt sjuktransporterna mellan Umeå och Östersund, eftersom Jämtland överfördes till Umeå länssjukhus. Den trafiken upphandlas för närvarande. Det vi gör nu är att följa utvecklingen. Det är alldeles rätt som Elving Andersson säger att man inom SAS diskuterar lönsamhetsproblem, vilket har inneburit att man har stängt vissa linjer. Det vi skall komma ihåg är att nya operatörer har trätt in. Så skedde exempelvis när trafiken till Kramfors lades ned. Där har vi i dag en service som många menar är bättre än under den tid SAS flög. Samma sak har hänt i Halmstad, där vi hara flera operatörer. Vi har exempelvis också en ny operatör sedan i måndags på just Gällivare, och det finns flera intresseanmälningar. Det är viktigt att nu följa den här utvecklingen. Men vi har den uppfattningen inom regeringen att staten har ett ansvar att se till att sådana orter som inte har något annat realistiskt transportalternativ försörjs med flygtrafik. Vi arbetar för närvarande på de här frågorna och kommer i budgetpropositionen att redovisa vår syn på hur detta skall säkras i framtiden. För närvarande beflygs nätet för inre Norrland. Det är en glesare turtäthet och det är delvis högre priser. Men sammantaget har de människor som bor i den här regionen fått lägre kostnader om de skall röra sig utanför inre Norrland, om de skall ta sig till Stockholm, Göteborg eller Malmö, för att nämna några exempel. Helheten har alltså blivit bättre. Det finns fortfarande brister i detaljerna, och där har vi en hög beredskap för att se till att det här kommer att fungera bra.

Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Det råder nu en akut ekonomisk kris inom marinen, mindre än ett och ett halvt år efter det att vi fattade ett femårigt försvarsbeslut. Just nu pågår en panikartad verksamhet inom staber och på departementet för att skära ned verksamhet och materielbeställningar. Marinchefen varnade i god tid för den här utvecklingen. Vi socialdemokrater instämde i de varningarna och lade fram konkreta förslag här i riksdagen för att få bättre balans mellan uppgifterna och de ekonomiska ramarna. Men försvarsministern ville inte lyssna, utan körde vidare med sin slagordsmässiga försvarspolitik. Min fråga är: Kan försvarsministern kort redovisa några av de större nedskärningar inom marinen som följer på den grova felplanering som försvarsministern själv har presterat?
Fru talman! Orsaken till den ekonomiska kris som marinen har är att min företrädare, försvarsminister Roine Carlsson, 1990 beställde tre ubåtar som marinen inte ville ha. Samme försvarsminister blev efter det att han avgått konsult åt det företag som tillverkar de ubåtar som han hade beställt. Därutöver beställde samme försvarsminister, livligt applåderad av vissa personer från Örebro län, materiel, framför allt haubitsar, för 1,5 miljarder kronor, som armén avstyrkte. Vi arbetar nu inom Försvarsdepartementet med att beta av de betydande kostnader som fanns. När det gäller ansvarsfrågorna hoppas jag att alerta riksdagsmän återkommer -- som det var på min tid i konstitutionsutskottet -- till att titta på hur det här har gått till. Vi skall på departementet delta i upphandling av ubåtar och i att ta fram materiel. I debatten här i kammaren vid 1992 års försvarsbeslut tog socialdemokraternas talesman Sture Ericson inte upp de marina problemen och varnade inte för att något skulle ske. Den här felplaneringen, som alltså beror på min företrädares beslut, upptäcktes av oss på Försvarsdepartementet i januari i år. Det var vi och inga andra som ingrep för att få ordning och reda på den marina ekonomin. Vad vi har gjort är att redan i augusti ha ändrat det regleringsbrev som styr verksamheten. Det innebär att färre människor kommer att inkallas. Det innebär också att vissa materielbeställningar skjuts på framtiden -- helt inom försvarsbeslutets ram -- och slutligen, fru talman, att en del av de fartyg som skulle utgå ur organisationen under försvarsbeslutsperioden utgår snabbare än vad vi först hade tänkt i planerna. Det sistnämnda torde väl tillfredsställa Sture Ericson, som ju vill skära ned förvaret med rejäla belopp.
Fru talman! Försvarsministern skyller sin egen felplanering på sin företrädares beslut för mer än fyra år sedan. Vi har i försvarsutskottet i dag på förmiddagen sett på bakgrunden till en del av siffrorna, som nu skapar sådana problem. När det gäller mitt eget agerande går det bra att läsa i protokollet och i reservationer i samband med det beslut som vi fattade den 3 juni 1992, där vi föreslog minskade uppgifter för marinen inom den givna ramen. Men, Anders Björck, de tre ubåtarna och annat sådant som nämndes var väl inga nyheter. Hade inte Anders Björck detta klart för sig när han lade fram sitt förslag till försvarsbeslut 1992? Jag kan inte tyda detta på annat sätt än att man medvetet lade fram ett förslag till försvarsbeslut våren 1992 som innebar felplanering. Det får mycket allvarliga konsekvenser för personalen inom flottan, vid varven och kustartilleriet. Var det efter en sådan grov tabbe som Anders Björck övervägde att gå till Europarådet?
Fru talman! Jag har haft den stora förmånen att bli tillfrågad om jag ville ställa upp till en post i Europarådet. Jag vet att Sture Ericson inom andra internationella organisationer har kandiderat till poster, liksom jag inför Europarådet. Jag har blivit vald, till skillnad från Sture Ericson när han t.ex. kandiderat inom IPU men blivit utslagen. Jag vill också påpeka att försvaret går alldeles utmärkt ihop. Det har blivit ett överskridande när det gäller marinen, men däremot har det blivit ett underutnyttjande vad avser armén och flygvapnet. Det innebär att vi har en god balans inom försvaret, tack vare de åtgärder som har vidtagits. Vi håller helt enkelt budgeten inom försvaret. Vad Sture Ericson är ute efter är inte att vidta åtgärder som gör att marinen kan fullfölja de uppgifter som den har. Han är ute efter att väsentligt skära ned uppgifterna för marinen, vilket skulle innebära att möjligheterna att producera t.ex. egna fartyg i Sverige drastiskt skulle minska. Vi skulle göra oss av med både sysselsättning och kompetens på det här området inklusive de möjligheter som vi i dag har att sälja fartyg på export. Jag kan försäkra Sture Ericson och kammaren att vi har en bra kontroll på det här området. Försvaret har hållit budgeten under den tid som jag har varit försvarsminister.

Fru talman! Jag har stor respekt för den riksdag som jag i år har tillhört i 25 år. Riksdagen beslutade förra året med stor majoritet att vi skulle inköpa nya stridsvagnar. Samma riksdag beslutade så sent som i maj i år att ge regeringen ett bemyndigande, alltså pengar, till detta. Det ankommer inte på mig att ompröva ett riksdagsbeslut, som jag dessutom tycker i sak är klokt. De här stridsvagnarna behövs. Vi har stridsvagnar som är 40 år gamla, vilket innebär att när värnpliktiga i dag rycker in kan de gå hem till pappa och berätta hur det känns att utbildas på dessa stridsvagnar. Pappan har nämligen utbildats på precis samma stridsvagnar. De kan t.o.m. gå till farfar -- det finns också farfäder som har varit med om det. Det är naturligtvis inte rimligt. Jag vill gärna, fru talman, säga en sak i detta sammanhang. Vi har genomfört den största strukturförändringen av svenskt försvar sedan 1942 under brinnande krig. Det innebar att vi skulle minska på fredsorganisationen, eller på vanlig svenska, lägga ned förband för att få pengar till modern materiel. Det var en smärtsam process, det kommer alla ihåg som satt i kammaren när vi fattade det beslutet. Vi gjorde det för att få loss pengar. Att nu plötsligt, när vi har genomfört strukturförändringen för att få loss pengar, säga att vi inte skall gå längre, att vi bara tar det första steget, anser jag vara både ologiskt och t.o.m. ohederligt mot dem som har genomfört de smärtsamma neddragningarna för att äntligen få pengar till ny materiel. Jag vill också tillägga, fru talman, att jag för någon vecka sedan hade möjlighet att besöka den nordiska FN-bataljonen i Tuzlaområdet, i Varec och på andra ställen. Där om någonstans lär man sig betydelsen av ett gott skydd. Man förstår också varför de stridsvagnar som vi har tvingats be danskarna att ställa upp med ännu inte har släppts in av serberna: de är mycket effektiva. Det gäller också de FN-insatser som jag hoppas att vi är överens om att delta i även i fortsättningen.
Får jag be också statsråden att försöka vara så kortfattade som möjligt i svaren.
Fru talman! Jag har en fråga till skatteministern. I samband med krisuppgörelsen kom regeringspartierna och Socialdemokraterna överens om att höja bensinskatten. Det gav väldigt litet i förhållande till vad man trodde att det skulle ge, 1,2 miljarder på sju månader. Därför vill man nu gå vidare och höja bensinskatten ytterligare, indexera den och säkra höjningar ända fram till 1998. bVad tycker egentligen en moderat skatteminister om det?

Fru talman! Jag skulle vilja följa upp Jan Bergqvists fråga med en fråga till skatteminister Bo Lundgren. I skatteutskottet har vi på senare tid väldigt ofta drabbats av att den borgerliga majoriteten, eller skall vi säga minoriteten, väcker s.k. utskottsinitiativ, eller rättare sagt försöker väcka sådana. Man vill med andra ord lägga fram förslag i utskottet som sedan direkt går till riksdagen för beslut, utan föregående beredning i regeringen eller utan att riksdagsledamöterna får möjlighet att väcka motioner. Såvitt jag förstår är det här ytterligt tvivelaktigt ur demokratisk och konstitutionell synpunkt. Det visar också, fru talman, att Finansdepartementet mer eller mindre har tappat greppet om skattepolitiken och den demokratiska processen.
Fru talman! Det vore mig fjärran, eftersom jag inte längre sitter i riksdagen och riksdagens skatteutskott, att lägga mig i utskottets sätt att hantera sina frågor. Det tillkommer inte ett statsråd, såvitt jag bedömer det. Däremot tillkommer det mig att driva en skattepolitik som ligger i den ekonomiska politikens intressen, vilket jag också gör, och lägga fram förslag som leder till att vi kan undanröja effekterna av den politik som tidigare fördes. Det kan jag göra bl.a. genom att åstadkomma de nödvändiga skattesänkningarna på centrala områden för arbete och produktion. Det arbetet skall jag också fullfölja.

Fru talman! Bo Lundgren säger att han inte vill lägga sig i detta. Det är just det faktum att Bo Lundgren inte har lagt sig i som gör att vi drabbas av dessa utskottsinitiativ stup i kvarten. Det beror på att Bo Lundgren har tappat kontrollen över den demokratiska processen. Det jag nu ber Bo Lundgren är: Försök att stoppa detta ofog, och försök att lägga er i litet grand i den demokratiska processen.

Fru talman! Jag vill fråga kommunikationsministern: Är det sant att kommunikationsministern vill förbjuda 071 annonserna men därmot tillåta telefonsamtalen strömma vidare i ökad mängd och låta statens företag tjäna goda pengar?
Fru talman! Det är inte sant. Jag kan utveckla detta något. Det jag har gjort är att ta initiativ till att utreda möjligheterna att förändra verksamheten inom 071-området. Detta är en mycket snabbt expanderande verksamhet. Under förra året omsattes ungefär 250 miljoner kronor. Huvudparten av dessa tjänster är enligt Telia seriös verksamhet. Det är samhällsinformation av typen väderlekstjänst, börsnoteringar och liknande. Sedan finns det en kategori med tjänster av sexuell och erotisk natur. Hittills har det varit så att det finns ett avtal mellan dessa s.k. teleinformatörer och Telia som innebär att man följer de etiska regler både vad gäller annonseringen och innehållet i dessa telemeddelanden som har fastställts av ett etiskt råd. Detta etiska råd har kontrollerat verksamheten genom att det varit inspelade band och varit möjligt att följa upp anmälningar från allmänhet och andra. De har pekat på att det har förekommit lagstridiga handlingar. Det har varit fråga om kopppleri, och barn har förekommit i både marknadsföring och innehåll. Det nya är nu att samtalen har fått en annan karaktär. Det har skett en formlig explosion av s.k. live-samtal där det etiska rådet inte längre kan följa upp om man följer avtalet eller inte. Jag har noterat att man i Danmark har löst detta genom en lagstiftning med kategorisering i tre olika kategorier. Det krävs kort sagt för att nå de erotiskt inriktade linjerna att man har ett särskilt abonnemang för en annan nummerserie. I England finns frivilliga civilrättsliga avtal mellan teleinformatörerna och de tre teleoperatörerna. I den engelska modellen ingår, utöver det som finns i Danmark, i det frivilliga avtalet att man lyft ut annonseringen för dessa tjänster ur dagspressen och lagt den i tidskrifter av mer uttalad pronografisk karaktär. Det innebär att allmänheten varken till frukost eller middag behöver möta den här typen av annonser i sin dagliga tidning. Huruvida detta skall införas i Sverige eller inte är någonting som vi nu utreder. Jag har tillsatt en särskild utredare på departementet som skall studera dessa frågor parallellt som vi för diskussioner med teleoperatören om möjligheten att komma fram på frivillig väg. Det är alltså inte frågan om ensidiga åtgärder, utan det krävs samverkan mellan teleinformatörerna, teleoperatörerna och det etiska rådet.
Fru talman! Jag har en fråga till invandrarministern. Dagligen når oss vedervärdiga rapporter från inte minst Turkiet och Kurdistan om hur man hanterar stackars oskyldiga kurdiska människor som kommer i kläm mellan PKK och den turkiska säkerhetspolisen. Vi har dessutom ett antal fall där man avvisar kurdiska asylsökande och försöker att återsända dem. Min fråga är: Avser invandrarministern att vidta några åtgärder, i likhet med vad man gjorde när det gällde t.ex. ryska judar, som kan underlätta för Invandrarverket att fatta mer humana beslut i dessa fall?
Fru talman! Det system för beslutsfattande och tillståndsgivning för asylsökande som vi har är uppbyggt på så sätt att Invandrarverket är första beslutsinstans och Utlänningsnämnden är andra beslutsinstans. Regeringen eller kulturministern får inte lägga sig i beslutsfattandet. Däremot kan regeringen ibland få avgöra tillståndsärenden, nämligen när Invandrarverket eller Utlänningsnämnden på eget initiativ överlämnar något ärende till regeringen. Det har skett i några fall, t.ex. när det gäller bosnierna. Just i dag har det överlämnats ett ärende som gäller en rysk jude. Detta innebär att regeringen eller kulturministern är förhindrad att gå in och begära in olika ärenden för prövning. I den meningen avser jag alltså inte att ta något sådant initiativ som nämns i frågan. Det beror på att jag är konstitutionellt förhindrad att göra detta.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsministern. Propositionen om trafiklösningar i Stockholm har försenats ordentligt. En sådan försening får naturligtvis allvarliga konsekvenser i form av osäkerhet inför hela den s.k. Dennisuppgörelsen, objektens genomförande, avgiftssystemen, lånegarantier till leder, osv. Vad är anledningen till förhalningen av propositionen?
Fru talman! Det är inte fråga om förhalning av propositionen. Tidsplanen för dessa projekt kommer att fungera. Det finns ingenting i regeringens behandling som fördröjer projekten. Propositionen rörande lånegarantier bereds för närvarande i regeringskansliet och kommer inom kort att föreläggas riksdagen.
Fru talman! Propositionen skulle ha lagts fram i oktober. Nu är vi i november månad, och det finns inget fastställt datum. Med arbetsordningen i riksdagen torde det knappast finnas tid för att behandla den före årsskiftet. Detta innebär att riksdagen tidigast kan fatta beslut i januari, februari eller kanske mars. Det är en förhalning som får allvarliga konsekvenser när det gäller upphandling och planering, arbetstillfällen, osv.
Fru talman! Upphandling och planering fortgår självfallet. Avtal om upphandling som träffats är konstruerade på så sätt att de gäller under förbehåll att riksdagen godkänner dessa avtal om lånegarantier. Jag har mycket goda förhoppningar om att inte någonting skall behöva försenas med anledning av detta.

Fru talman! När Europas stats och regeringschefer för tre år sedan samlades för att underteckna ESK:s Parisstadga var framtidstron orubblig. Västlig uthållighet, enskildas mod och folkens längtan efter ett Europa utan murar och taggtråd hade berett vägen för ett demokratins och marknadsekonomins segertåg över en återförenad kontinent. Denna framtidstro har, förefaller det ibland, förbytts i sin motsats. Europa är befriat men har blivit historiens fånge. För många medborgare i de stater som upptagits i ESK efter 1990 har kommunismens sammanbrott inte skapat fred och välstånd. I stället har de blivit hjälplösa offer för konflikter vars rotsystem söker sig ner genom århundradena. Men vår Europasyn liksom vår ESK-politik bör varken bygga på en naiv framtidstro eller en nattsvart historiepessimism. Vi måste naturligtvis se verkligheten i ögonen. Vi kan inte blunda för att ESK-värdena på många håll är under attack -- när regeringen i Uzbekistan slår till mot oppositionen, när armenierna i Nagorno-Karabach bränner den jord de gjort sig till herrar över, när krigförande i Bosnien mördar värnlösa civila eller när gatans parlament i västeuropeiska länder ger sig på oskyldiga invandrare. Lika litet som vi får blunda för problemen får vi underlåta att utnyttja de instrument som rätt använda kan föra oss närmare den vision som inspirerade Parisstadgans upphovsmän. Om vi skall kunna länka in förändringsprocessen i Central och Östeuropa, liksom inom det tidigare Sovjetväldet, i fredliga banor, är den enda europeiska institution i vilken kontinentens alla stater har medlemskap ett oumbärligt redskap. Inför det svenska ordförandeskapet var den centrala uppgiften att utveckla ESK som fredsinstrument. Vi ville därför befästa ESK staternas demokratiska värdegemenskap, satsa på förebyggande diplomati och krishantering, förbättra samverkan med andra internationella organisationer och fortsätta stärka ESK som organisation. I det traditionella ESK-området, i de nya demokratierna i Central och Östeuropa, har ESK under det gångna året inriktat sig på konfliktförebyggande och konfliktbegränsande insatser. Det är framför allt två instrument som utnyttjats i detta arbete, ofta i ett fruktbärande växelspel: ESK-närvaro på platsen och den vid rådsmötet i Stockholm utnämnde minoritetskommissarien. Vi har från ordförandeskapets sida lagt stor vikt vid samverkan med minoritetskommissaren.

Den har även kunnat verka för uppföljning av minoritetskommissariens rekommendationer. Tre viktiga lärdomar för framtiden kan ESK dra av minoritetskommissariens verksamhet. Vi kan först konstatera att denne, i sin strävan att få i gång en dialog mellan balter och ryssar, mellan slovaker, rumäner och ungrare, mellan albaner och greker, gjort bruk av såväl offentlig som tyst diplomati. Båda arbetsmetoderna behövs i ESK:s konfliktlösande verksamhet. ESK bör vidare i framtiden, då förutsättningar för en särskild insats föreligger, inte tveka att mobilisera det politiska förtroendekapital som en medlare på hög nivå kan åtnjuta. Samtidigt får vi inte förledas att tro att det går att genom tekniska konstgrepp lösa upp politiska knutar för vilka medlemsstaterna själva bär ansvaret. Ordförandeskapet och dess företrädare, liksom cheferna för ESK:s lokala representationer, talar med den tyngd de hämtar ur medlemsstaternas politiska engagemang och uppbackning. Utan detta stöd är det svårt för ESK att med framgång föra fredens talan. ESK:s insatser är i första hand en hjälp till självhjälp. Där viljan till kompromiss och fred saknas, uteblir också resultaten. I arbetet att bygga upp en ny freds och samarbetsordning i Europa finns det inget som gör oss mer medvetna om riskerna och problemen än konflikterna i f.d. Jugoslavien. Utbyggnaden av de säkerhetspolitiska strukturerna har som främsta syfte att undvika en upprepning av denna blodiga tragedi och ett utbrott av nya konflikter mellan folkgrupper. En rad organisationer är engagerade i konflikten på Balkan. ESK har lämnat sitt bidrag genom att ge sanktionsvapnet tänder och genom att förhindra konfliktens spridning till Kosovo och Makedonien. Andra organisationer har gjort sina betydelsefulla insatser, men det internationella samfundet har inte klarat den allt överskuggande uppgiften, att få slut på kriget. Det kan beskrivas som ett misslyckande, och är det naturligtvis också. Men den enda rimliga slutsatsen är denna: I framtiden behövs ett starkare ESK och mer europeiskt samarbete, inte mindre, om krig och konflikter skall begränsas. När freden väl kommer, som den till sist måste göra, bör ESK stå rustat att lämna ett nytt bidrag till långsiktig stabilitet i området. Erfarenheterna av lokalt förtroendeskapande, medling och värn av de mänskliga rättigheterna bör då kunna utnyttjas i en återuppbyggnadens diplomati. I detta arbete bör även frivilligorganisationernas erfarenheter och kunnande tas till vara. ESK har ställts inför svåra problem, då det sökt mäkla fred i de många väpnade konflikterna i de gamla sovjetiska randområdena. I vissa konflikter råder en osäker vapenvila. I andra har eldupphören varit övergående. Ingenstans har en stabil grund för varaktig fred ännu lagts. På en del håll predikas nu ett modlöshetens evangelium. Men att överge de krafter som vill bygga demokratiska samhällen i Moldavien, i Kaukasus och i Centralasien, att helt utlämna dessa områden åt stormaktsdominans eller en öppen kamp mellan olika stormakter, är inte en ansvarsfull politik. ESK måste fortsätta att hävda de mänskliga rättigheternas betydelse och bidra till nationsbyggandet i dessa stater. I försöken att få slut på de militära striderna, bevara freden och leta efter långsiktiga lösningar måste ESK samverka med Ryssland och utnyttja det ryska inflytandet i dessa områden, men utan att göra sig till ett redskap för Moskvas intressen. Detta är en besvärlig balansgång, som det ännu återstår att se om ESK kan hantera. När medvetenheten om de religiösa och kulturella förkastningslinjernas betydelse i ESK-området växer, åligger det ESK:s ordförandeskap att påminna om de gemensamma värderingarna: om demokratin och rättsstaten, om respekten för oliktänkande och för den religiösa och kulturella mångfalden. Detta budskap har jag som ordförande riktat åt alla håll. I många konfliktområden har ESK en egen närvaro. Dessa ESK-gruppers arbetssätt är en levande demonstration av ESK-staternas övertygelse att frågor om demokrati och mänskliga rättigheter inte är abstrakta diskussionsämnen utan måste stå i fokus vid varje allvarligt menat konfliktlösningsförsök. Därför har ESK-missionen i Moldavien befattat sig med rättegången mot regimmotståndare i Tiraspol, därför intresserade sig ESK-gruppen i Kosovo för den albanskspråkiga pressen och därför har ESK-missionen i Georgien ägnat sig åt frågan om den nya georgiska författningens utformning. mänskliga dimensionen avslutades för några veckor sedan i Warszawa. På tillskyndan av det svenska ordförandeskapet och flera andra ESK-stater utformades en rad rekommendationer som nu måste följas upp. Det är angeläget att bygga ut ESK:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter i Warszawa och ge det initiativrätt gentemot ämbetsmannakommittén och den s.k. Wiengruppen i frågor som rör efterlevnaden av åtaganden på de mänskliga rättigheternas område. ODIHR bör vidare bredda den bas av resurspersoner som kan tas i anspråk för olika MR uppdrag. Proceduren för utsändande av rapportörsgrupper i frågor rörande de mänskliga rättigheterna bör förenklas och förbättras. Wiengruppen, som är beslutande instans i politiska frågor mellan ämbetsmannakommittens möten, bör göras behörig att fatta och följa upp beslut om utsändande av MR-rapportörer. Dessa båda organ bör även, i enlighet med ett svenskt önskemål, befatta sig med akuta massflyktssituationer. Vi har sett det som angeläget att under det svenska ordförandeskapet ta nya steg för att förbättra samarbetet med Förenta nationerna och anpassa ESK:s struktur til organisationens nya operativa roll. ESK deltar sedan en månad som observatör i De nya ESK-instrumentens, missionernas och minoritetskommissariens, betydelse i detta arbete har jag redan berört. Viktiga steg har dessutom tagits för att ge dem ett fullgott understöd och för att förstärka ESK:s berednings och konsultationsmaskineri. En generalsekreterare har utnämnts. Ett forum för politiska konsultationer mellan ämbetsmannakommitténs möten har inrättats. Nya steg på denna väg kommer att tas vid rådsmötet i Rom. Dessa strävanden måste fullföljas. Det framstår som särskilt angeläget att i allt högre grad förlägga berednings och konsultationsprocessen till Wien. Det har varit en viktig uppgift för det svenska ordförandeskapet att bättre utnyttja ESK-staternas parlamentariker i det gemensamma arbetet. Därför har också parlamentarikerförsamlingarna varit företrädda vid mina besök i Centralasien och Sydkaukasien. Er övervakning av de ryska valen nästa månad är av största betydelse. Genom framgångsrika ESK-förhandlingar har öppenhet och förtroende kommit att känneteckna samspelet mellan Europas stater på det militära området. Detta klimat måste vårdas och vidareutvecklas. Det är min förhoppning att ESK staterna vid utrikesministermötet i Rom skall kunna ta ett antal steg framåt även på det militära området. Jag har här redovisat de målsättningar som väglett oss under det svenska ordförandeskapet. Jag har också försökt ange hur långt vi under det gångna året nått på den väg vi slagit in på. Att vi haft strategiska mål betyder inte att vi har hållit oss till en genomtänkt plan. Vi har arbetat med kompass, men vi har följt terrängen, inte kartan. Ty även om ESK:s värderingar består, måste metoderna och arbetssättet ständigt omprövas. Det är den praktiska handlingen och de faktiska resultaten som räknas, inte de storslagna tankebyggena eller de sinnrika rättsliga konstruktionerna. Tillsammans med Ryssland och Förenta staterna kan Europas stater, genom en klar viljeinriktning och hårt arbete, göra sig till herrar över den förändringsprocess som visat sig bära på både löfte och hot. I denna övertygelse kommer Sverige att lämna över ordförandeskapet till Italien vid rådsmötet i nästa månad.
Fru talman! Jag vill gärna tacka utrikesministern för den redovisning som vi har fått. Den har varit mycket intressant att ta del av, och jag tror att man kan hävda med bestämdhet att det svenska ordförandeskapet kommer att bli ihågkommet som en mycket aktiv och viktig period för ESK:s utveckling. Samtidigt som vi har sett, bl.a. i Jugoslavien, de stora svårigheter som varje internationell organisation har att på ett konstruktivt sätt ingripa i ett land där den våldsamma konflikten redan är ett faktum, står ESK inför ett uppbyggnadsarbete när det gäller att kunna förebygga konflikter. Det är väl den slutsats som vi kan dra av bl.a. årets erfarenhet, att det är det som är det viktiga. Särskilt viktigt är naturligtvis att få ett väl fungerande system för tidig varning och tidigt förebyggande. Det gäller att komma in i arbetet innan konflikten ens har blivit en riktig konflikt, så att säga. Dessutom är det viktigt att ha ett väl fungerande system för konfliktläkning när man har lyckats bilägga den direkta våldsamhetsfasen. Det har tagits viktiga steg på den vägen, t.ex. med minoritetsombudsman och förstärkt roll för MR kontoret. Jag skulle ändå vilja fråga utrikesministern: Vilka ytterligare åtgärder kan man tänka sig? Vilket ytterligare uppbyggnadsarbete kan man tänka sig för att göra det möjligt för ESK att observera tänkbara konfliktämnen på ett mycket tidigt stadium och att vidta åtgärder, som då kanske inte bara handlar om medling, utan att initiera socialt, ekonomiskt och ekologiskt motiverade insatser för att förebygga konflikter?
Fru talman! Jag tackar för Pär Granstedts inlägg och fråga. Som Pär Granstedt själv påpekar är det viktigt för oss alla att mycket klart se både ESK:s möjligheter och dess begränsningar. ESK har inga militära maktmedel. ESK har inte ens några ekonomiska maktmedel. ESK är i eminent utsträckning en politisk organisation som arbetar efter konsensusprincipen. Det är därför vi under det svenska ordförandeskapets tid så klart har sett ESK:s möjligheter vad gäller preventiv diplomati, konfliktlösning och politik. Som jag underströk ger ESK i stor utsträckning hjälp till självhjälp. När parterna själva inte är villiga att ta hjälp av politisk konfliktlösning är det utomordentligt svårt för ESK att nå resultat. Vi måste vara mycket klara över det. Jag tror att minoritetskommissarien, vilket Pär Granstedt påpekar, har en mycket viktig roll när det gäller att fånga upp tidiga impulser till möjliga konflikter och ge ESK signaler om att agera. Jag ser framför allt hans verksamhet så. Det är naturligtvis också en uppgift för alla ESK:s medlemsstater att genom ett aktivt agerande i Wien vara uppmärksamma på tendenser till konflikter. Jag tror att väldigt mycket av det vi nu ser är etniska problem och minoritetsproblem. Där har minoritetskommissarien en utomordentligt viktig funktion att fylla.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att de institutionella förstärkningar som nu har skett är viktiga steg på vägen. Men jag föreställer mig att man måste fortsätta arbetet på att bygga ut ESK:s möjligheter och resurser dels när det gäller att iaktta problem som kan leda till konflikter och dels när det gäller att få i gång åtgärder. Hur bedömer utrikesministern ESK:s möjligheter att så småningom bygga upp ett nätverk i samverkan med ideella organisationer, forskningsinstitutioner och andra fristående organ? Detta nätverk skulle ha möjlighet att påtala problem som kan uppstå och agera för att överbrygga konflikter med stöd av ESK.

Fru talman! Jag önskar i allra högsta grad att det blir så. Det är en av de synpunkter som har framförts från Sveriges sida under det s.k. uppföljningsmötet om den mänskliga dimensionen i Warszawa under hösten. Det är det i och för sig mycket lilla Warszawakontorets uppgift att hålla kontakten med de enskilda organisationer som agerar på ESK:s område. Jag har när jag har haft tillfälle sagt att jag önskar att alla medlemsstaters parlamentariska delegationer var lika aktiva som den svenska. Vi måste också få ett nationellt nätverk och en diskussion mellan nationella parlamentarikerdelegationer och det nätverk som finns ute i medlemsstaterna.
Fru talman! Utrikesministern deltog i parlamentarikerförsamlingens möte i Helsingfors i juli månad i år och är bekant med den deklaration som antogs med resolutioner på en rad områden. Församlingen uppmanade ministerrådet att föra en mer aktiv politik på säkerhetsområdet och att förbättra och snabba upp beslutsprocessen, t.ex. genom att inte längre hålla fast vid konsensusminus-en-principen. Församlingen föreslog också ministerrådet att sätta upp en särskild säkerhetskommitté som skulle ha till uppgift att undersöka samtliga frågor som rör fredsbevarande och fredsskapande insatser. Jag undrar vad utrikesministern har för kommentarer till dessa krav från ESK:s parlamentarikerförsamling och om det har hänt någonting på området. Svenska Dagbladet gjorde för någon vecka sedan en kommentar till ESK med följande lydelse: ''ESK är en papperstiger när det brinner, och då länder som Kanada betackar sig för ordförandeposten vittnar det inte precis om en stark ställning i världssamfundet. Och seminarier om marknadsekonomi kan väl andra ordna.'' Vad har utrikesministern för kommentar till detta betyg från Svenska Dagbladet på ESK och insatsen från svensk sida under ordförandeåret?
Fru talman! Jag föredrar att diskutera med Nils T Svensson och hans kolleger i riksdagens kammare framför att polemisera med ledarskribenter på Svenska Dagbladet. Det kan jag göra i andra sammanhang. ESK är självfallet inte en militär organisation -- det underströk jag i min diskussion med Pär Granstedt. Den har inga ekonomiska maktmedel till sitt förfogande. En styrka är att ESK är en liten flexibel organisation. Vi brukar säga att det är en lågkostnadsorganisation, vilket kanske kan vara bra internationellt i dessa tider. Den har ändå betydande politiska möjligheter. Jag tycker att vi har sett de politiska möjligheterna under detta år i Baltikum och Moldavien. Vi kanske kommer att se dem i någon utsträckning även i Kaukasus, och vi kan se dem i Centralasien. Jag tror på idéers bärkraft och på respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Eftersom vi har sett dessa idéers bärkraft framför allt i Central och Östeuropa och vad Helsingforsgrupper har betytt för att rasera den totalitära kommunismen, delar jag inte uppgivenheten vad gäller ESK:s möjligheter att verka i framtiden. Jag får väl uttala mig som svensk utrikesminister och säga att parlamentarikerförsamlingens förslag från i somras ligger i linje med svenska strävanden att effektivisera och förbättra beslutsordningen. Jag tror att en del beslut på Rommötet kommer att effektivisera just beslutsordningen. Wiengruppen, som ju består av de permanenta representanterna i Wien, kommer att kunna agera och fatta beslut. På det sättet kommer vi att få en effektivare och snabbare ledning av organisationen. Vi i Sverige kan tänka oss att gå vidare på konsensus-minus-en-principen. Jag vet inte vad en del andra länder i organisationen kommer att säga. Säkerhetsrådsidén kommer att fortsätta att diskuteras. Jag kan mycket väl se hur man kan bygga ut trojkainstitutionen, som ju är ny, och vidga den till någon form av säkerhetsrådstanke. Låt oss dock bara komma ihåg den begynnande diskussionen i FN om hur säkerhetsrådet skall utvidgas för att bättre överensstämma med medlemsländerna osv. Det finns alltid en spänning mellan viljan att ha en organisation där alla är likaberättigade och önskan om ett säkerhetsråd.
Fru talman! Jag skulle vilja ta upp situationen i sydöstra Turkiet. Jag vet att utrikesministern nyligen har varit i Turkiet. Min fråga är om inte minoritetskommissarien skulle kunna engagera sig i situationen. Det blir ju bara värre dag för dag i Turkiet. Det är framför allt civilbefolkningen som kommer i kläm mellan militär och PKK och andra grupper som agerar med våld. Jag undrar också om utrikesministern i diskussionerna med representanter för Turkiet t.ex. har tagit upp frågan om en mission. Eller är det så att Turkiet motsätter sig tanken och att ESK därför inte kan göra något?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att jag har avlagt ett bilateralt besök i Turkiet. De upptrappade striderna i sydöstra Turkiet var naturligtvis ett av överläggningsämnena. Jag framförde som svensk utrikesminister mycket bestämt våra krav på att terrorism skall bekämpas med fullt hänsynstagande till demokratiska principer, på respekt för mänskliga rättigheter och på att ESK:s principer måste respekteras. Det är alldeles klart att minoritetskommissarien är medveten om situationen. Samtidigt gör det mandat han har fått det svårt för honom att agera i vissa situationer. Det tror jag att vi skall vara uppmärksamma på.
Fru talman! Jag hade i förrgår tillfälle till ett längre samtal med republiken Makedoniens utrikesminister i Skopje. Republiken Makedonien var tillsammans med Slovenien de två republiker i det forna Jugoslavien som enligt den s.k. Badinterkommissionen uppfyllde alla krav för ett erkännande -- både vad gäller internationell rätt och respekt för nationella minoriteter. Till skillnad från Slovenien uppnådde Makedonien sin självständighet helt på fredlig väg. Till skillnad från Slovenien har man vidare faktiskt en stor nationell minoritet, men förvägrades ändå länge internationellt erkännande. Republiken Makedonien har ju också aggressiva och betydligt större grannar, som både historiskt och dagspolitiskt ifrågasätter republikens existens. Som utrikesministern vet har Makedonien drabbats mycket hårt av den FN-blockad som har riktats mot Serbien. Denna blockad och den relativa internationella isolering som Makedonien drabbats av kan på sikt få förödande konsekvenser för den fredliga samexistensen mellan olika folkgrupper i Makedonien. Vi har inte minst i dagens tidningar kunnat notera att detta inte bara är spekulationer utan en fullt realistisk möjlighet.
Fru talman! Republiken FYROM, den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, har en mycket besvärlig situation. Jag delar Lennart Rohdins bedömning i denna fråga. Man har efter omfattande internationella påtryckningar, bl.a. efter svenska ansträngningar, försökt att i viss utsträckning respektera FN:s sanktioner mot Serbien och Montenegro, och detta är en påfrestning för den makedoniska ekonomin. Man har i Makedonien också en stor minoritetsfrågeställning, som man hitintills har hanterat på ett sätt som i Balkanperspektiv är mycket hedervärt. Jag håller med Lennart Rohdin om att nyheterna därifrån nu är oroväckande. ESK har en mission på plats just för att försöka bidra till att förebygga spänningar mellan folkgrupperna. Jag kan väl också återigen som svensk utrikesminister säga att vi önskar att FYROM skall få sin rätta plats i ESK-sammanhang. Vi tycker att detta är naturligt. Det är en mycket besvärlig fråga, då tillgodoseendet av detta önskemål blockeras av ett antal länder. Min förhoppning är ändå att frågan på något sätt skall föras framåt inför ministermötet i Rom.

Fru talman! Den svenska polisen har under de senaste åren varit föremål för ett omfattande reformarbete med syfte att effektivisera verksamheten och stärka den demokratiska förankringen. Reformarbetet går nu vidare. På senare tid har reformarbetet och förhållandena i övrigt inom polisen kommit att uppmärksammas alltmer i den allmänna debatten. Tyvärr tycks det råda en hel del missuppfattningar om den pågående utvecklingen inom polisen, vilket i vissa fall har givit debatten en inriktning som är ägnad att förvirra snarare än att klargöra vad som verkligen sker. Mot bakgrund av detta har jag funnit det angeläget att inför riksdagen ge en översiktlig redovisning av läget inom polisen och av den utveckling som pågår där. Låt mig till en början erinra om de reformer som har genomförts inom polisen under senare år. Grundläggande för utvecklingen inom polisen är de förändringar som riksdagen beslutade om under 1980-talet på grundval av ett utredningsarbete inom 1975 års polisutredning och 1981 års polisberedning. Det reformarbetet gick bl.a. ut på att decentralisera verksamheten och att stärka den lokala demokratiska förankringen. Många beslut som tidigare hade fattats centralt fördes nu ned till den lokala polisorganisationen. Vid varje polismyndighet fick den kommunalt förankrade polisstyrelsen befogenhet i alla frågor utom polisledning i enskilda fall. 1980-talets decentraliseringsreform inom polisen har fullföljts under 1990-talet. De nya reformerna grundas på förslag som har lagts fram av den nuvarande regeringen och som har beslutats med bred politisk majoritet i riksdagen. Till dessa reformer hör införandet av länspolismästarmodell i alla län och övergång till ett nytt budgetsystem med ramanslag och målstyrning. Härigenom har länsstyrelserna fått betydligt bättre möjligheter att fullgöra de uppgifter som högsta polisorgan i länen som de formellt sett har haft ända sedan polisens förstatligande. Länsstyrelserna har nu ansvaret för både verksamhet och ekonomi inom polisen och kan omsätta statsmakternas övergripande beslut för polisen på ett sätt som är avpassat efter varierande förutsättningar i olika delar av landet. Det demokratiska inflytandet på regional nivå inom polisen säkerställs genom att landshövdingen eller länsstyrelsens lekmannastyrelse svarar för alla politiskt viktiga beslut rörande polisen. En annan nyhet inom polisen är den ökande inriktningen mot förebyggande polisverksamhet och ökad synlighet från polisens sida. Härigenom skapas bättre förutsättningar för att förverkliga de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka människors trygghet mot brott. Dessa riktlinjer från statsmakternas sida har nu börjat få genomslag i polisarbetet på fältet. Vi ser betydligt fler poliser på gatorna än för några år sedan. Det förebyggande polisarbetet har börjat ge resultat i form av minskad brottslighet, låt vara än så länge lokalt och i begränsad skala. Så sent som i våras godkände riksdagen regeringens förslag till en ny inriktning av trafikpolisens verksamhet. Riktlinjerna innebär bl.a. att trafikövervakningen skall bedrivas synligt och förebyggande och att ledningen för trafikpolisen skall ligga lokalt och regionalt precis som för annan polisverksamhet. Resultatet har blivit något av en nytändning för den svenska trafikpolisen. Aldrig har så många poliser synts ute på vägarna som under den gångna sommaren. Trafikolyckorna har också minskat i antal, vilket säkert åtminstone till en del måste tillskrivas trafikpolisens skickliga och engagerade arbete. När polisen nu har framgång i sitt arbete beror det inte minst på att den tidigare polisbristen är i stort sett avhjälpt. År 1992 satte riksdagen, efter förslag från regeringen, som mål att höja antalet utbildade polismän till 16 700. Det målet har vi nu i huvudsak uppnått, genom en ökad intagning till Av det jag nu har sagt framgår att regeringen lägger stor vikt vid att polisen utvecklas i rätt riktning och får ökad förmåga att lösa sina viktiga uppgifter i samhället. Samtidigt är det klart att inte ens ett prioriterat område som polisen kan undgå att beröras av den samhällsekonomiska kris som Sverige för närvarande befinner sig i. Socialdemokraterna rörande besparingar i de offentliga utgifterna innebär att 500 miljoner kronor skall sparas inom polisens område. Detta skall ske utan att det går ut över den operativa polisverksamheten. Besparingarna skall tas ut successivt inom en treårsperiod. I den decentraliserade organisation som numera tillämpas inom polisen är det en uppgift för polismyndigheter och länsstyrelser att svara för att verksamhetsmålen kan uppfyllas inom de ekonomiska ramar som tilldelas. Regeringen har särskilt uppdragit åt länsstyrelserna att svara för att polisverksamheten rationaliseras så att besparingarna kan genomföras utan att det går ut över den operativa verksamheten. För detta ändamål har ytterligare befogenheter decentraliserats till länsstyrelserna, bl.a. att bestämma om indelningen i polisdistrikt. Rikspolisstyrelsen har till uppgift att stödja rationaliseringaarbetet och att utöva tillsyn över detta. Denna uppläggning av rationaliseringsarbetet inom polisen har godtagits av riksdagen vid behandlingen av budgetpropositionen för innevarande budgetår. Rationaliseringsarbetet är nu i full gång i länen. Länen har redovisat en första omgång rationaliseringsplaner för Rikspolisstyrelsen, som granskar planerna i egenskap av tillsynsmyndighet. Man kan konstatera att länen har kommit olika långt i sitt arbete. En del län ligger väl framme och har redan tagit beslut om organisatoriska och andra åtgärder för att exempelvis minska den administrativa överbyggnaden och minska kostnaderna på andra sätt. Andra län har inte kommit lika långt. Redan nu tyder emellertid prognoser från Rikspolisstyrelsen och Riksrevisionsverket på att sparmålet för innevarande budgetår kommer att uppnås. Det finns skäl att framhålla Stockholms län som det län som hittills har kommit längst när det gäller att utarbeta en rationaliseringsplan som inte bara innebär att sparmålet kan nås utan att den operativa verksamheten drabbas, utan som t.o.m. leder till att den operativa verksamheten kan utvecklas och bli bättre till en totalt sett lägre kostnad. Det är naturligt att ett omfattande rationaliseringsarbete ger upphov till oro hos personalen. Stockholms län har redan gett till känna att de planerade rationaliseringarna kommer att kunna genomföras utan att någon personal friställs. I en del andra län har man däremot bedömt att det blir nödvändigt med personalminskningar som inte kan klaras med naturlig avgång. Det är de berörda myndigheterna som måste svara för dessa bedömningar och åtgärder. Riksdagens uttalande om att den operativa verksamheten inte får drabbas sätter dock givetvis en gräns för vilka åtgärder som en polismyndighet eller en länsstyrelse kan vidta. Statsmakternas intentioner med rationaliseringsarbetet är således entydiga: den polisoperativa verksamheten skall sättas främst. I den allmänna debatten har det påståtts att en aspirantkurs vid Polishögskolan har lagts ned av brist på pengar. Uppgifterna är felaktiga och tyder dessutom på bristande förståelse för de moderna styrningsprinciper som ligger till grund för polisens nya budgetsystem. Det är numera länsstyrelsen som ansvarar för både verksamhet och ekonomi för länets polis. Därmed är det länsstyrelsen som bedömer hur många poliser som behöver rekryteras för framtiden och som beställer nya aspiranter från Polishögskolan. När polisbristen nu är avhjälpt är det naturligtvis så att det behövs färre nya aspiranter än under de år när grundutbildningen gick för högtryck för att kunna fylla vakanserna så snabbt som möjligt. Man kan nu förutse att utbildningen av nya poliser kommer att plana ut på en nivå som behövs för att kunna hålla ungefär nuvarande antal polismän i landet. Vad jag nu sagt innebär att antalet polismän inte längre är något problem för den svenska polisen. Antalet polismän i framtiden bestäms främst av det polisoperativa behovet. En annan missuppfattning i den allmänna debatten är att det pågående rationaliseringsarbetet inom polisen skulle kunna leda till att den polisiära servicen i vissa fall skulle försämras eller att den lokala förankringen inom polisen skulle tunnas ut. Så får det självfallet inte bli. Riksdagens och regeringens avsikter är kristallklara när det gäller polisens lokala anknytning. Exemplet från Stockholms län som jag tidigare nämnde visar också att det går att utveckla den lokala förankringen inom ramen för det pågående rationaliseringsarbetet. För framtiden är det nödvändigt att fortsätta och fullfölja det pågående reformarbetet. Den centrala polisorganisationen har nyligen setts över av Rikspolisstyrelsen och av en särskild utredare, hovrättspresidenten Håkan Winberg. Winberg har föreslagit att en tydligare åtskillnad görs mellan verksledning och operativa funktioner på central nivå med syfte att förstärka både verksledningen och de operativa funktionerna. På så sätt skulle verksledningen också kunna utöva en effektiv tillsyn över Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen, vilket i dag inte är möjligt. Rikspolisstyrelsen har riktat kritik mot Håkan Winbergs förslag. Däremot har bedömningen varit en annan vid en hearing som Justitiedepartementet hållit med företrädare för länsstyrelserna och andra organ, bl.a. Riksåklagaren, Riksrevisionsverket, Statskontoret och polisfacket. Praktiskt taget alla deltagare vid hearingen anslöt sig i huvudsak till Winbergs analys och förslag. Anledningen till att Håkan Winbergs rapport bedömts så olika kan kanske vara att den kan läsas på olika sätt när det gäller hur polisens verksamhet skall samordnas centralt i framtiden. Utredningarna om den centrala polisorganisationen är nu föremål för remissbehandling. Min ambition är givetvis att statsmakterna skall kunna fatta beslut om den centrala polisorganisationens framtid med sedvanlig bred politisk enighet. Jag är därför beredd att genomföra en parlamentarisk beredning av organisationsförslagen. Den parlamentariska beredningen bör också studera och utvärdera det nu pågående rationaliseringsarbetet på lokal och regional nivå med hänsyn till rationaliseringsarbetets stora betydelse för polisverksamheten i landet. Polisverksamheten måste utvecklas vidare på det lokala planet. Decentraliseringsarbetet bör alltså fortsätta, och siktet bör nu vara inställt på att stärka polisens demokratiska förankring på den lägsta nivån, i kommuner och kommundelar. Utredningen om polisorganisationen i Stockholms län har redan visat på en möjlig väg genom sitt förslag om närpolisområden med närpolisråd. Frågan om ett ökat kommunalt engagemang i polisfrågor och i det trygghetsskapande arbetet över huvud taget utreds också i den parlamentariska Trygghetsutredningen under ordförandeskap av riksdagsledamoten Jerry Arbetet inom Trygghetsutredningen är enligt min mening mycket viktigt. Det är naturligtvis inte meningen att gå tillbaka till ett kommunalt polisväsende. Men utvecklingen har visat att det är nödvändigt att polisens verksamhet samordnas nära med verksamheten inom olika kommunala organ, t.ex. skolan och socialtjänsten. Det är också nödvändigt att polisen samarbetar med föreningar och frivilligorganisationer av olika slag, t.ex. sammanslutningar av boende eller näringsidkare, brottsofferjourer, idrottsrörelsen, osv. Först genom en sådan nära samverkan mellan polisen och andra i det lokala samhället är det möjligt att förverkliga de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka tryggheten. Nödvändigheten av att utveckla det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet understryks också av Brottsförebyggande rådet i en framtids och omvärldsanalys, som rådet har gjort på regeringens uppdrag och som nyligen redovisats. Utvecklingen på det lokala planet kommer att väsentligt förbättra möjligheterna att förebygga och bekämpa vardagsbrottslighet i form av exempelvis gatuvåld, narkotikalangning, rån, inbrott och skadegörelse. Däremot krävs det andra metoder och en annan organisation för att bekämpa den mest kvalificerade brottsligheten. Jag tänker då på internationell brottslighet som exempelvis illegal narkotikahandel, men också annan brottslighet som bedrivs organiserat eller är av särskilt kvalificerat slag, exempelvis ekonomisk brottslighet. För att bekämpa sådan brottslighet behövs i första hand kriminalpolis med en särskild inriktning mot internationell eller annars kvalificerad brottslighet. En organisation för sådan polisverksamhet finns redan i dag, främst vid Rikskriminalpolisen och på regional nivå inom polisen. Här behövs en utveckling av specialistkompetens, arbetsmetoder och kriminalteknik. Det är också nödvändigt att utveckla samarbetet med andra myndigheter, inte minst med åklagarna, som regelmässigt är förundersökningsledare i detta slag av brottsutredningar. Regeringen har för innevarande budgetår tilldelat polisen 60 miljoner kronor för att utveckla den kvalificerade kriminalpolisverksamheten. Rikspolisstyrelsen håller nu på att utarbeta ett utvecklingsprogram i enlighet med dessa anvisningar från regeringen. Denna satsning på att utveckla polisens insatser mot den mest kvalificerade brottsligheten måste fortsätta. Jag räknar med att i den kommande budgetpropositionen återkomma med en utförligare redovisning av dessa utvecklingsfrågor. När det gäller kampen mot den internationella brottsligheten kommer ett medlemskap i EG att öppna nya möjligheter för Sveriges del. Vi får då tillgång till det fördjupade internationella polissamarbete som håller på att utvecklas, bl.a. i form av den europeiska kriminalpolisbyrån Europol. Jag ser det som mycket angeläget att Sverige så snart som möjligt kan medverka i detta utvecklingsarbete i fråga om bekämpning av illegal narkotikahandel och annan internationell kriminalitet. Genom kontakter mellan den svenska regeringen och det belgiska ordförandeskapet har vi försäkrat oss om att Sverige i egenskap av kandidatland redan nu skall kunna inleda en dialog med berörda utvecklingsgrupper inom EG. Konsekvenserna för Sveriges del av den fria rörligheten har på regeringens uppdrag utretts av en arbetsgrupp med företrädare för berörda departement och myndigheter och med referenspersoner från näringslivet och de fackliga organisationerna. Gruppen framhåller särskilt att ett medlemskap i EG kommer att förbättra Sveriges möjligheter att bekämpa den internationella brottsligheten på ett effektivt sätt. En annan sak som gruppen behandlar är hur gränskontroller och gränsövervakning skall organiseras vid ett medlemskap. Bl.a. föreslår gruppen att Sverige också som EG-medlem skall behålla en övervakning av gränserna mot andra EG-länder för att förhindra att narkotika och vapen förs in i landet illegalt. Regeringen kommer inom kort att initiera ett skyndsamt utredningsarbete inom kommittéväsendets ram för att ta fram konkreta förslag till organisation och lagreglering av gränskontrollen vid ett medlemskap. Den översikt jag nu har givit av utvecklingsarbetet inom polisen är givetvis ingen uttömmande redovisning. En sådan redovisning skulle bli alltför lång för att lämpligen kunna ges i det här sammanhanget. Jag har ändå försökt att klargöra att det arbete i fråga om decentralisering och verksamhetsutveckling som inleddes genom 80 talets polisreform nu är på väg att fullbordas. När det gäller själva polisverksamheten sker utvecklingen efter två parallella linjer. Den ena innebär en ökad inriktning mot förebyggande arbete och närpolisverksamhet. I detta ligger också en ökning av medborgarinflytandet på kommunnivå och ett ökat samarbete med kommunala och andra lokala organ. Den andra utvecklingslinjen innebär en satsning på kvalificerad kriminalpolisverksamhet för bekämpning av internationell och organiserad brottslighet, inte minst illegal narkotikahandel och ekonomisk brottslighet. Här kommer, som nämnts, ett medlemskap i EG att innebära ett väsentligt tillskott i utvecklingsarbetet. Sammantaget innebär detta att polisen nu är inne i en dynamisk och mycket positiv förändringsprocess som på sikt bör kunna leda till att de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka tryggheten förverkligas.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för den här informationen. Den har i långa stycken varit mycket bra och klargörande. Jag kan ställa mig bakom många av de tankegångar som justitieministern har om hur polisväsendet bör utvecklas. De ligger även -- som justitieministern också konstaterade i sin information -- väl i linje med 80-talets polisreformer, som det rådde en bred politisk enighet om. Jag har två reflexioner och två frågor med anledning av justitieministerns information. Den första reflexionen gäller Winbergs utredning. Utan att gå in på den i sak -- jag är kritisk till vissa delar av den -- konstaterar jag nu att justitieministern är beredd att ansluta sig till den socialdemokratiska uppfattningen att det skall tillsättas en parlamentarisk beredning för de centrala polisfrågorna och att den parlamentariska beredningen också skall få i uppgift att utvärdera det förändringsarbete som har satts i gång lokalt med anledning av rationaliseringskravet. Det är bra att justitieministern nu intar den ståndpunkten. Det kan kanske leda till att vi når politisk enighet även om den viktiga frågan hur den centrala polisorganisationen skall se ut. Den andra reflexion jag gör med anledning av informationen är att justitieministern nu uppenbarligen ansluter sig till vår uppfattning att det är möjligt att spara 500 miljoner kronor inom polisväsendet utan att det drabbar den polisoperativa verksamheten. Av justitieministerns information framgår det på många punkter att hon ansluter sig till den uppfattningen. Därmed behöver den frågan inte ligga kvar i den politiska debatten. Så till de två frågorna. Den första gäller vad justitieministern säger om den kriminalpolitiska verksamheten. Hon säger att hon räknar med att i budgetpropositionen återkomma med en utförlig redovisning av de här utvecklingsfrågorna. Innefattar den redovisningen också ökade anslag till kampen mot den kvalificerade ekonomiska brottsligheten? Den andra frågan rör Polishögskolan. Om det skulle visa sig att länsstyrelserna inte beställer polisutbildning så att man kan bibehålla en utbildningsverksamhet på någorlunda hög nivå på Polishögskolan utan Polishögskolans framtid hotas -- kommer justitieministern och regeringen då att vara beredda att lägga fast utbildningsmål och utbildningsnivåer för Polishögskolan så att man kan säkra dess fortlevnad?
Fru talman! Jag vill passa på att kommentera det som Lars-Erik Lövdén sade. Jag tycker att det är viktigt att vi, i en så stor fråga som polisfrågan, är eniga. Därför har det inte varit några som helst problem för mig att se positivt på en parlamentarisk beredning. Att jag inte från början var inne på denna linje berodde på att jag inte uppfattade förslagen som särskilt revolutionerande. När jag insåg att de på en del håll uppfattades som revolutionerande menade jag att tankar på en parlamentarisk beredning var helt korrekta. Jag har hela tiden sagt att det är möjligt att göra besparingar inom Polisen. Däremot har jag ställt mig frågande till Socialdemokraternas krav på å ena sidan besparingar och å andra sidan extra medel. Det är precis detta som Lars-Erik Lövdén nu kommer med. Lars-Erik Lövdén säger att vi är överens om att besparingar måste genomföras inom Polisen, men i samma andetag säger han att kriminalpolisen behöver mer pengar. Hur detta skall gå ihop vet jag inte. Jag kan bara peka på att vi har avsatt 60 Rikskriminalpolisen. Jag kan inte i dag säga om vi har samma möjlighet nästa budgetår. Det beror på helheten. Vi har ändå från regeringens sida mycket tydligt markerat att den organiserade brottsligheten har hög prioritet. Jag skall till sist ta upp frågan om Polishögskolan. Jag har i många olika sammanhang tydligt markerat att länen har en skyldighet att redovisa hur deras beställning av polisaspiranter sammanfaller med deras framtida behov, även om ansvaret för beställning ligger hos dem. Det är Rikspolisstyrelsens skyldighet att kontrollera att länen klarar av det framtida polisbehovet med sina beställningar.
Herr talman! Det är utmärkt att också skatteministern har kommit in i plenisalen, eftersom vi behandlar polisfrågor. Jag konstaterar ännu en gång att justitieministern och jag är överens om att besparingarna på 500 miljoner kronor inte behöver gå ut över den polisoperativa verksamheten. Det är alldeles utmärkt. Vad vi föreslår är att man skall sätta in ökade resurser för att bekämpa ekobrottsligheten. Detta efterlyste jag. Jag frågade justitieministern om hon är beredd att föreslå sådana specialdestinerade resurser för utökade insatser mot den kvalificerade ekonomiska brottsligheten. Om justitieministern är det kan jag försäkra henne om att hon har
Herr talman! Lars-Erik Lövdén bör vara medveten om att varje ökning av medel på något område inom Polisen också innebär en ökad besparing på den lokala organisationen. Regeringspartierna och Socialdemokraterna har varit överens om den totala besparingen, och detta måste gå ihop. Jag har på olika sätt markerat att vi utöver det viktiga brottsförebyggande arbetet också måste bekämpa den organiserade brottsligheten, bl.a. den ekonomiska brottsligheten. Vi har ännu icke blivit färdiga med nästa års budgetarbete. Lars Erik Lövdén är väl medveten om att det inte går och att det vore alldeles fel att i dag stå och tala om hur man tänker fördela de pengar som man ännu inte vet om man har.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för en mycket klargörande information beträffande en del frågor som inte minst har diskuterats i media. Jag tänker närmast på den parlamentariska beredningen. Jag hälsar med tillfredsställelse att justitieministern liksom Ny demokrati har stött Socialdemokraterna och krävt en parlamentarisk beredning. Jag är dock litet förvånad över att justitieministern ansluter sig till uppfattningen att besparingen på 500 miljoner inte skall påverka den operativa verksamheten. Jag skall inte uppehålla mig någon längre tid vid den debatten. Men jag har kanske litet bättre insikt om den praktiska polistjänstgöringen. Därför vet jag att denna besparing kommer att påverka den verksamheten. De olika länsstyrelserna har för att kunna genomföra dessa besparingskrav bedömt att det är en övertalighetssituation. Av den anledningen har Rikspolisstyrelsen föreslagit åtgärder för personalavveckling som innebär en frivillig pensionering från 58 års ålder. Jag skulle av justitieministern vilja höra hur långt man på departementet har kommit med detta arbete.
Herr talman! Först vill jag på nytt påminna om exemplet från Stockholms län. Stockholms län har kommit mycket långt i sitt planeringsarbete när det gäller genomförande av rationaliseringar. Från Stockholms läns sida menar man att man med begränsade resurser t.o.m. kan få en bättre verksamhet. Om detta går i Stockholms län har jag svårt att se att det inte skall kunna gå på andra håll. Jag har glömt vad den andra frågan handlade om. Får jag be om en snabb replik?
Herr talman! Den handlade om den aviserade minskningen av personal ute i landet och om åtgärder som Rikspolisstyrelsen har föreslagit.
Herr talman! Jag får skylla min förvirring på att Frågan om avveckling av poliser över viss ålder är under beredning. Det är inte bara en fråga för Justitiedepartementet, utan det är i högsta grad en fråga för Finansdepartementet. Det finns ännu inte något avgörande, utan detta ärende bereds.
Herr talman! Justitieministern säger att man har lyckats i Stockholms län. Stockholms län är dock inte hela Sverige. Det är litet annorlunda förhållanden ute i landet, speciellt i den del som jag kommer ifrån, Norrbotten, och i övriga Norrland. Där finns det en ganska gammal kår. Om man inte kommer fram till en bra lösning när det gäller personalavvecklingen måste unga poliser som inte har konstituerade tjänster, vilket de äldre har, sägas upp. Man måste snabbt komma fram till en bra lösning när det gäller detta. Annars kommer det att påverka den operativa verksamheten, i och med att yngre polismän måste avskedas.
Herr talman! Vi håller, som jag sade, på att bereda frågan i en diskussion med Finansdepartementet. Det är ju inte så att detta inte kostar statskassan några pengar.

Herr talman! Den oro som Marianne Andersson nämner är jag mycket medveten om. Jag hyser stor respekt för den. Det var jag också inne på i min information. Det är positivt när idéer kommer från de direkt berörda. Att jag har tagit de diskussioner som Marianne Andersson nämner om förslagen rörande Åmål och Säffle på allvar kanske framgår av att jag i går träffade landshövdningen i Älvsborgs län. Vi förde en diskussion om hur man kan komma vidare.

Det finns exempel från andra håll i landet på sådan samverkan. På vissa håll har man ingått formella avtal om samverkan.

Herr talman! Som jag ser det är inte det viktiga var de formella gränserna går. Även om vi sätter upp nya gränser, så har vi ändå gränser. Om den saken tror jag landshövdingen och jag var helt överens i våra diskussioner i går. Det blir nya behov av samverkan även över de nya gränserna. Om det visar sig att det finns problem i regleringen som lägger hinder i vägen för en vettig samverkan, då är jag självklart beredd att ta initiativet till att söka undanröja hindren för en bättre samverkan.

Herr talman! Jag ber att få tacka Bo Lundgren för svaret på min interpellation. Bakgrunden är i korthet följande. Den som flyttade in i en nybyggd lägenhet som blev färdig 1991 har råkat ut för en rad förändringar i de ekonomiska villkoren. För det första har den reguljära upptrappningen av den garanterade räntan skett 50 % snabbare än vad som gällde vid inflyttningen. För det andra har det skett en extra nedtrappning av räntebidragen med stora belopp såväl 1992 som Dessa ändrade spelregler kan uppskattas betyda 800--900 kr per månad för en vanlig trerumslägenhet. Det är verkligen inga små pengar för normala inkomsttagare. De närmaste åren kommer, om regeringen får som den vill, denna lägenhet att råka ut för fortsatta indragningar av räntebidrag, ordinarie och extra. Sammanlagt betyder det närmare 1 000 kr per månad. År 1996 skall bostadslånen för fastigheten där denna lägenhet ligger konverteras. Om kreditinstituten då har samma räntemarginaler som nu kommer boendekostnaden att öka med ytterligare 800--1 000 kr per månad. Detta är ett fullt normalt exempel, och det visar på en sammanlagd ökning av boendekostnaderna sedan inflyttningen på 2 600--2 900 kr i månaden. Månadskostnaden för den här trerummaren kommer således att årligen öka med 500--600 kr per månad under femårsperioden. Då skall påpekas att jag i mitt exempel inte avsatt en enda krona för höjda driftskostnader under dessa fem år. Som om detta inte vore nog, herr talman, kommer enligt gällande regler denna bostad att under 1996 även belastas med fastighetsskatt. Denna enligt min mening fullkomligt absurda situation, som dess värre är vardagen för tusentals hushåll, är bakgrunden till att jag har frågat skatteministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att mildra effekterna av systemskiftet inom bostadspolitiken. En självklar och rimlig åtgärd, enligt min mening, skulle vara att senarelägga tidpunkten då fastighetsskatten skall börja betalas. Tyvärr är statsrådets svar en besvikelse. Det innehåller den sedvanliga, ganska trista, polemiken om vem som bär skulden till allt ont och vem som har hoppat av olika överenskommelser. Jag tror inte att de hårt utsatta hushåll som jag hade i åtanke med min interpellation känner sig hjälpta eller till freds med den sortens käbbel. Såvitt jag kan se är Bo Lundgrens konkreta svar på min fråga att inga åtgärder kommer att övervägas. Fastighetsskatt kommer att tas ut, utöver de redan inträffade och beslutade kostnadsökningarna. Det är ett klart och tydligt besked till de tiotusentals företrädesvis unga hushåll som utan egen förskyllan hamnat i en närmast omöjlig ekonomisk situation genom systemskiftet. Regeringen anser uppenbarligen att dessa människor får klara sig bäst de kan. Några lättnader i kraven på nedskärningar i räntebidragen funderar man inte på. Inte ens en lättnad i beskattningen är aktuell.

Herr talman! Det jag befarade besannades. Bo Lundgren kan inte låta bli den här pajkastningen. Han fortsätter att älta vems felet är och att vi socialdemokrater tydligen är roten till allt ont. Men jag vill mana Bo Lundgren till försiktighet. Vem som helst kan nämligen gå tillbaka till handlingarna och i riksdagsprotokollen från 1980-talet se hur Bo Lundgren och hans parti då agerade. Inte var det väl Bo Lundgren som föreslog åtgärder mot det spekulativa byggandet? Inte var det Bo Lundgren som ville stoppa kreditexpansionen? Nej,herr talman, det var precis tvärtom. Det är bra, tycker jag, att regeringen nu lägger fram förslag om en halvering av fastighetsskatten för flerbostadshusen. Men det löser inte problemen för de boende i de fastigheter som jag har berört i min interpellation, nämligen de senast byggda fastigheterna. De som bor i dessa har nämligen råkat ut för ändrade spelregler som innebär att deras ekonomiska situation över en natt radikalt har förändrats. Jag har gett konkreta exempel på vilka kostnadsökningar de har råkat ut för. Den proposition som Bo Lundgren nu har signerat löser inte dessa hushålls problem, tvärtom. De skall få fastighetsskatt 1996 om Bo Lundgren får igenom sin politik. Jag får inget svar. Det enda Bo Lundgren säger är att han inte kommer att göra någonting. Eftersom det inte tycks vara aktuellt att föreslå några lättnader i beskattningen vill jag fråga Bo Lundgren av vilken anledning han inte vill vidta några åtgärder för dessa hushåll. Vad finns det för förklaringar? Jag kan tänka mig följande tre förklaringar, och det skulle vara intressant med en kommentar av Bo Är det så att regeringen anser att de problem som jag har redovisat är överdrivna och inte behöver åtgärdas? Är det så att Bo Lundgren anser att de drabbade hushållen får skylla sig själva? Är det så att regeringen anser att de drabbade privata hyresvärdarna och bostadsrättsföreningarna bör få gå i konkurs? Är någonting av detta förklaringen till regeringens passivitet?

Herr talman! Bo Lundgren är en skicklig debattör. Men de sakliga argumenten är ganska få. I mitt förra inlägg berörde jag 80-talet. Jag berättade vad Bo Lundgren gjorde på den tiden. Han lade inte fram några konkreta förslag för att bemästra den spekulativa situation som då fanns på byggmarknaden. Jag och flera andra socialdemokrater i denna kammare lanserade då förslag om att införa investeringsavgifter på de kontorshus som då byggdes. Tyvärr infördes den avgiften mycket sent. Om den hade kunnat införas tidigare, hade det kanske gått att pressa ned byggkostnaderna. Bo Lundgren tillhörde på den tiden dem som över huvud taget inte ville göra något för att bemästra byggkostnaderna. Där skulle marknadskrafterna ha fritt spelrum. Jag har bara detta inlägg kvar. Jag kan nu konstatera att situationen för de tiotusentals hushåll som jag har berört här -- dvs. de som bor i hus byggda 1991 och senare -- vill Bo Lundgren inte göra något åt. De får skylla sig själva. De skulle tydligen ha förutsett före valet det systemskifte som Bo Lundgren senare har genomfört. Det är, herr talman, ett rått men klart besked till dessa människor.

Herr talman! Låt mig först göra en översikt över de vidtagna åtgärderna.

De medel som innevarande budgetår avsatts för att förstärka tillgången på vetenskapligt kompetenta lärare, omkring 60 miljoner kronor, saknar öronmärkning och skall fördelas på grundval av redovisad användning av de medel som anvisats under 1992/93 och sakliga och kvalitativa bedömningar. Några begränsningar därutöver föreligger inte. Jag vill också erinra om att utöver de 40 miljonerna för stöd till nätverk med universitet och högskolor med fasta forskningsresurser, har riksdagen till följd av regeringens förslag i propositionen om forskning även höjt anslaget E 12 Forskningsstödjande åtgärder vid mindre och medelstora högskolor med 20 miljoner kronor fr.o.m. innevarande budgetår. Samtidigt har regeringen föreslagit att ytterligare 40 miljoner skall avsättas under 1994/95 för forskning i nätverk med industriell anknytning. Tillsammans innebär de höjda anslagen en förstärkning av resurserna vid landets mindre och medelstora högskolor med 100 miljoner kronor under en tvåårsperiod. Svaret på fråga nummer två är: Ja, jag anser att detta utgör en reell förstärkning av resurserna för de mindre och medelstora högskolorna.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaren på mina frågor. Jag vill gärna tolka dem positivt. Men jag vill gärna ha ett extra klarläggande om vad de innebär. Mina frågor handlar egentligen om -- och jag är osäker på om jag har fått svar på detta -- huruvida de mindre och medelstora högskolorna, liksom tidigare, har rätt att utnyttja de 62 miljoner som finns under anslaget E 13 för 1993/94 Stöd till forskarutbildning av universitets och högskolelärare utan doktorsexamen. Är det det anslaget statsrådet hänvisar till i interpellationssvaret när han nämner ''omkring 60 Om vi inte får utnyttja anslaget under E 13 -- personalen på Utbildningsdepartementet har deklarerat att det är så -- innebär det en klar försämring för de mindre och medelstora högskolorna. I så fall klingar statsrådets korta jasvar på min andra fråga mycket falskt. Men innebörden blir inte förstärkning för de små högskolorna. Innebörden blir i så fall att regeringen skapar en detaljstyrning och en administrativ överbyggnad med särskild beredning för att hantera de medel som riksdagen faktiskt redan under andra förutsättningar har beviljat. Det vore bra om statsrådet kan ge ett klart svar i dag. Har de mindre och medelstora högskolorna, precis som tidigare år, rätt att utnyttja anslagsposten E 13 Stöd till forskarutbildning av universitets och högskolelärare utan doktorsexamen, eller är vi fr.o.m. innevarande år hänvisade enbart till resurserna under anslaget
Herr talman! Vad Per Unckel ibland säger om de små och medelstora högskolornas betydelse står ofta i skarp kontrast till vad han sedan föreslår i sina propositioner. Det vore kanske bättre med färre vackra ord i talen men att ge något mer i propositionerna. Det finns skäl att befara att oviljan att satsa rejält på de små och medelstora högskolorna är ett av denna regerings allra mest ödesdigra misstag. Risken är att möjligheterna till industriell förnyelse på orter som nu drabbas hårt av industrinedläggningar inte tas till vara. Vid de små och medelstora högskolorna finns i dag mycket aktivitet och stark framåtanda. Jag tror att mycket av den tillväxt av nya små och medelstora företag som måste till om jobben skall klaras i framtiden skall växa fram ur utbildnings och forskningsprojekt just vid de regionala högskolorna. Låt mig ge några exempel med utgångspunkt i ett västsvenskt perspektiv. De fyra mindre högskolorna där verkar alla i regioner där behovet av förnyelse i industrikrisens spår är mycket stort. Här byggs nu i positiv anda ut ett samarbete på högskoleorterna, bl.a. ett nätverk för forskningssamverkan i Västsverige där de stora högskolorna i Göteborg ingår. Men problemet för de små högskolorna i Västsverige är att resurserna är så ytterligt begränsade i förhållande till behoven. Vi socialdemokrater vill satsa sammanlagt ytterligare 47 miljoner kronor per år på dessa högskolor. Jag undrar om Per Unckel riktigt har insett vad t.ex. ytterligare 4 miljoner kronor till forskning och ytterligare 7 miljoner kronor till utbildning vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla kunde betyda för regionens förnyelsearbete. Fyrstadsregionen har mist en mängd industriarbetstillfällen och har i dag en arbetslöshet som är tre procentenheter högre än i riket. För ungdomen är det ännu värre. Det stora behov av utbildning och forskning som detta för med sig skall nu mötas av en högskola som bara är hälften så stor som i andra jämförbara regioner. Jag skall nämna ett exempel på vilka viktiga projekt som finns på gång vid en liten högskola som vår. I samarbete med universitetet och företag inom området, bl.a. Volvo Flygmotor AB, har planer tagits fram för att bilda ett kompetenscentrum för teknisk sprutning. Det handlar om utveckling av en mycket avancerad ytbehandlingsmetod som är unik. För detta projekt har framställts önskemål om medel från NUTEK. Men i första bedömningen har inte något anslag tillstyrkts till detta kompetenscentrum. Det finns nu en mycket stark oro runt om i landet för att aktiviteter som tas fram vid de mindre högskolorna hamnar i strykklass när resurser till forskning från olika myndigheter skall fördelas framöver. Det handlar bl.a. om löntagarfondsmedlen. Jag påstår inte direkt att Per Unckel utövar ministerstyre över de myndigheter som fördelar medel. Men jag tror att det finns en stor fara att signalerna från regeringen uppfattas så att det blir negativt för de små högskolorna. Detta tillsammans med de snåla anslagen från regeringen riskerar att strypa mycket viktig utveckling runt om i landet. Per Unckel har därför ett dubbelt ansvar för att de små skolorna behandlas snålt vid fördelning av forskningsresurser. Egentligen är det omöjligt att förstå hur regeringen tänker när man å ena sidan är snål mot de små högskolorna, å andra sidan talar sig varm för utveckling av småföretagsamheten. I sitt svar till Inger Hestvik fortsätter Per Unckel att dra skrytvalsen om hur mycket det satsas på de små högskolorna. Men detta skryt, som jag hört så många gånger, bygger på en mycket märklig behandling av statistik. Det skulle jag kunna beskriva med följande exempel: Om högskolan i Trollhättan/Uddevalla får 200 nya platser ger det en högre procentuell ökning än om Lund får 1 000 platser. Men skillnaden i platser mellan den största och minsta högskolan ökar ju med 800 platser! Om en liten högskola får ett påslag med 1 miljon kronor för forskningsstödjande åtgärder är det ett större procentuellt påslag än om en större högskola får 10 miljoner kronor. Men skillnaden i resurser ökar med 9 miljoner kronor. Så, tycker jag underlaget ser ut för de påståenden som regeringen gör att man förstärker och ger de små högskolorna en gynnsam behandling. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att den viktigaste insatsen som regeringen kan göra för utveckling av småföretag är att stödja de små och medelstora högskolorna. Det skulle också vara mycket positivt för glesbygden. Mot den bakgrunden skulle jag vilja fråga utbildningsministern om han är beredd att ompröva sin i grunden negativa inställning till att satsa särskilt på de små högskolorna.
Herr talman! Det är svårt att ompröva en inställning som man inte har. Den bild av negativism gentemot de mindre och medelstora högskolorna som Ingvar Johnsson framför, i en nit att ställa till gräl här på aftonkvisten, känner jag inte igen. Herr talman! Det är alltid klokt att då och då luta sig tillbaka för att göra en jämförelse, inte mellan regering och opposition, eftersom det är möjligt att regering och opposition spelar sina något olikartade roller, men mellan regering och regering; detta för att jämföra vad en regering har gjort med vad en annan regering har gjort. I all stillsamhet noterar jag att det inte finns någon regering som på motsvarande korta tid har byggt ut den högre utbildningen så fort som den nuvarande, detta inklusive den utbildning som sker vid de mindre och medelstora högskolorna. Jag noterar också att det inte finns någon regering som så kraftfullt förstärkt forskningsresurserna vid de mindre och medelstora högskolorna, som denna regering. Mot den bakgrunden klingar Ingvar Johnssons anklagelser möjligen en smula falskt.

För att belysa samma fråga från en annan infallsvinkel skulle jag vilja svara på ett annat sätt. Vi talar i realiteten om två olika poster med förstärkningar för forskning. Den ena posten handlar om att förstärka kompetensen hos högskolelärarna, dvs. lärare som haft otillräcklig kompetens skulle få möjlighet att skaffa sig doktorskompetens, alternativt skulle högskolorna med samma pengar kunna rekrytera medarbetare som redan från början hade den högre kompetensen. I båda fallen leder detta rimligen till att forskningskapaciteten vid högskolorna ökar, därför att man får forskare till dessas förfogande. I denna del finns det, som jag antydde i mitt svar, ingen öronmärkning mellan stora och små högskolor. Icke doktorskompetenta medarbetare finns ju vid såväl de stora som de små högskolorna. Pengarna är alltså tillgängliga för båda dessa kategorier. De mindre högskolorna är ingalunda uteslutna. Den andra posten handlar om nätverket. Det är regeringens och riksdagens ambition att knyta samman de större universiteten med dessas starkare forskningsresurser med de mindre högskolorna för att utveckla samarbete sinsemellan. När väl beredningsarbetet på fördelningen är klar, kommer dessa resurser i mycket hög grad att hamna hos de mindre högskolorna -- det tror jag nog jag vågar lova -- eftersom behovet av nätverksanknytning är större där än på de större universiteten och forskarhögskolorna.
Herr talman! Jag konstaterar fortfarande att jag inte får ett ja eller ett nej-svar när det gäller frågan om E 13-anslaget. Den första delen som Per Unckel nämner, när det gäller förstärkt kompetens hos högskolelärare går säkerligen under E 13-anslaget. Tolkar jag det hela rätt om jag säger att de mindre och medelstora högskolorna har rätt att utnyttja detta anslag? Om det är så, är jag fullkomligt nöjd. Nätverken ligger ju under E 12-anslaget. Det har jag helt klart för mig. Det oron gäller är hur E 13-anslaget kan få utnyttjas. Det är ytterligare något som oroar mig och som jag vill ta upp. Det talades om anslag och budgetmedel. Vi är nu inne i november månad, och högskolorna har ännu inte fått någon reaktion från departementet i fråga om de forskningspengar som de kan förväntas få för innevarande år, med budgetårsstart den 1 juli. Medlen är inte fördelade ännu, trots att fördelningen är baserad på användningen av medel som anvisats för förra läsåret. I högskolan Falun/Borlänge tycker man inte att detta är tillfredsställande. Om dessa pengar, som är mycket värdefulla och viktiga för högskolorna, skall komma till någon nytta måste de fördelas snarast. Halva läsåret har, som jag nyss sade, redan gått. Jag vet att det finns ansökningar från exempelvis högskolan Falun 93 även ansökte för 1993/94. Det är inte där problemet sitter. Över huvud taget anser de mindre och medelstora högskolorna att det är svårt att få besked när det gäller forskningsfrågorna och de budgetmedel som hör till. För att kunna planera för en bra forskarutbildning måste vi i framtiden i början av varje budgetår få klarare besked. Jag hoppas verkligen att statsrådet har samma åsikt som jag och är beredd att medverka till förbättringar. Jag vill också gärna ha svaret ja när det gäller frågan om E 13-anslaget, för att få det till protokollet, så att vi vet vad som gäller.
Herr talman! Jag vet att Per Unckel inte tycker om att jag kritiserar de bristande satsningarna på de små högskolorna. Men faktum är att skillnaden i antalet studenter vid de största universiteten och vid de små högskolorna har ökat påtagligt under Per Unckels tid. Det tycker jag att Per Unckel kan erkänna. Per Unckel återkommer till något som han ofta nämner, nämligen att antalet platser inom högskolan ökat kraftigt nu när vi har en borgerlig regering. Men jag vet inte vad Per Unckel var upptagen med under våren 1991. Det var nämligen då som en enig riksdag gjorde beställningen som ligger till grund för de utbyggnader som gjorts. Det skrevs också i beställningen att de små och medelstora högskolorna skulle prioriteras. Tyvärr finns det många exempel på -- kanske inte visade så öppet här i kammaren -- att Per Unckel har varit ovillig att satsa på de små högskolorna. Vi vet hur det var under behandlingen av krispaketet. Det gick ett par månader innan något förslag kom från regeringen, och alla centerpartier som jag känner sade att det berodde på att man inte kunde få utbildningsministern med på en tillräcklig prioritering av de små högskolorna. Är detta påstående felaktigt, är det bra. Framför allt vore det bra om Per Unckel inte bromsar på ett sådant sätt i framtiden. Jag skulle vilja tillägga när det gäller de små och medelstora högskolorna i glesbygden att det, efter den korta tid som högskolan funnits där, finns många positiva exempel på satsningar som kan göras, bl.a. i Dalsland och norra Bohuslän. Det visar sig också att det finns en flexibilitet hos de små som de större har svårare att klara. Jag tror att det kommer många förslag som bygger på att den kompetensuppbyggnad som skall ske inom småföretag inte kan ske genom att någon tar tjänstledigt ett par år för att skaffa sig högskoleutbildning, utan måste ske under tiden som personen -- i varje fall delvis -- är kvar på sitt arbete i företaget. Det krävs då både satsningar och vilja att hitta flexibla lösningar. Per Unckel kommenterade inte mitt påstående att det finns en risk för att man påverkar myndigheter att vara negativa till satsningar på de små högskolorna, om regeringen har den här uppfattningen. Det finns en sådan oro i dag, och jag tycker att Per Unckel skall ta den på allvar.
Herr talman! Ingvar Johnsson frågade vad jag gjorde våren 1991. Det skall jag berätta för honom. Då skrev jag motioner åt Moderata samlingspartiet i riksdagen. Vi väckte en motion i januari månad där vi föreslog en utbyggnad av den högre utbildningen. Det råkade vara så att andra partier skrev likartade motioner, mot en regering som i budgetpropositionen hade visat total nonchalans -- såsom man hade gjort de senaste 15 åren -- inför behovet av en expansion av den högre utbildningen. Som av en händelse kom regeringen i kompletteringspropositionen samma vår fram till den ståndpunkt som en majoritet av riksdagen annars hade röstat igenom mot den dåvarande regeringens uppfattning. Jag är inte alldeles säker på att historieskrivningen från våren 1991 framställde den regeringen i en riktigt så heroisk dager som Ingvar Johnsson nyss antydde. Får jag därefter hålla med Ingvar Johnsson om att åtskilligt konstruktivt inträffar vid de små och medelstora högskolorna. Låt mig peka på vad som händer vid den högskola som Ingvar Johnsson särskilt talar om, nämligen i Trollhättan/Vänersborg, med de växelutbildningar som man där har utvecklat tillsammans med arbetslivet, som är unika i sitt slag och som sannolikt blir mycket framgångsrika vad det lider. Jag kan ta två andra exempel på två små högskolor. Den tekniska utbildning som bedrivs i Halmstad är vida överlägsen mycket av utbildningen vid de stora universiteten. Karlskrona/Ronneby har en av de allra minsta högskolorna, och det som utvecklas där har sannolikt en motsvarande ställning. Det är av det skälet som jag med viss emfas tillbakavisar Ingvar Johnssons påstående om min negativism gentemot de mindre och medelstora högskolorna. Jag tror, herr talman, om jag skall vara riktigt ärlig, att Ingvar Johnssons bedömning i detta fall mera härrör från en annalkande valrörelse än från en faktisk läsning av de historiska urkunderna. Jag går därmed tillbaka till ursprungsfrågan: Får de mindre och medelstora högskolorna del av de medel som är anslagna för att öka lärarnas kompetens? Ja, det finns, som jag sade i mitt svar, ingen begränsning, ingen speciell öronmärkning, utan hela högskoleväsendet har möjlighet att få del av detta.
Herr talman! Jag tolkar svaret så som jag gjorde från början, dvs. att vi får utnyttja anslaget E 13 -- annars säger statsrådet emot mig. Det är en bekräftelse som jag med glädje skall ta med mig ut till de högskolor som jag har haft kontakt med och som har framfört sin oro.
Herr talman! Jag minns mycket väl den moderata partimotionen från våren 1991. En sak är jag helt säker på, och det är att Per Unckel, om han hade skrivit motionen själv, borde ha kommit ihåg att där inte står en rad om att prioritera de små och medelstora högskolorna. Jag sade i mitt första inlägg att det inte finns någon samstämmighet mellan vad som görs och de vackra ord som Per Unckel ofta uttalar om de små högskolorna. Han gav exempel och uttryckte sin uppskattning av vad som görs vid den nyaste högskolan. Min förhoppning är bara att han också ger uttryck för det i den budgetproposition som snart kommer.

Herr talman! Pierre Schori har i en interpellation ställt ett antal frågor till statsminister Carl Bildt om Interpellationen har överlämnats till mig. Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ till någon form av bojkott mot Iran. Jag avser besvara interpellationen och frågan i ett sammanhang. Den svenska regeringen har från första stund skarpt markerat mot dödshotet mot författaren Salman Rushdie. I februari 1989 framfördes till Irans ambassadör att det iranska hotet är absolut oacceptabelt, oförenligt med internationell rätt och mot alla principer om religions-, åsikts och yttrandefrihet. Denna inställning har därefter upprepats vid ett flertal bilaterala samtal med företrädare för Irans regering. Vice statsminister Bengt Westerbergs utdelande av Tucholskypriset till Salman Rushdie i november 1992 är ett annat exempel på vårt stöd till Salman Rushdies, liksom andra författares, grundläggande mänskliga frioch rättigheter. Strax därefter, den 16 november, uppkallades Irans ambassadör till UD, som framförde den svenska regeringens oro över den då förnyade dödsdomen. Detta agerande var resultat av en gemensam nordisk aktion, beslutad vid utrikesministermötet i Århus. Sverige var också medförslagsställare till en resolution som uttryckte djup oro över Rushdiefallet i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna våren 1993. För en tid sedan fann Norges regering skäl att kalla upp Irans ambassadör i Oslo till norska UD. Av samma skäl fann också den svenska regeringen anledning att den 25 oktober till Irans ambassadör i Stockholm upprepa att uppmaningen till mord är helt oacceptabel och innebär ett hot mot säkerheten för medborgare i alla länder. Den strider också mot internationell rätt liksom religions-, åsikts och yttrandefriheten. En religiös motivering kan aldrig tillåtas att rättfärdiga en dödsdom. Regeringen uppmanade den iranska regeringen att ta avstånd från dödsdomen och från utfästelsen om en penningbelöning till den som verkställer domen. Herr talman! Regeringen kommer att fortsätta att uttrycka stöd för uppfattningen att Salman Rushdie, och varje författare och publicist, omfattas av de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna. Regeringen ser mycket allvarligt på det hot mot också svenska medborgare som den s.k. fatwan innebär, och kommer också i fortsättningen att påtala detta för Irans regering, såväl i bilaterala som i multilaterala sammanhang. Tillsammans med andra länder hoppas regeringen kunna övertyga Iran att den hittillsvarande iranska inställningen i Rushdiefallet är emot Irans egna politiska och ekonomiska intressen. Regeringen planerar inte några initiativ till sanktioner mot Iran. För att sanktioner skall ha avsedd verkan krävs ett brett internationellt stöd. Förutsättningarna för ett sådant stöd saknas, enligt regeringens bedömning. Som jag den 18 februari förra året framförde i kammaren, har vi vid sidan av arbetet i FN kunnat föra en kritisk dialog med Iran, bl.a. för att främja de mänskliga rättigheterna. Vår kompromisslösa hållning vad avser dessa rättigheter är otvetydig, vilket självfallet kommit till uttryck även i Rushdiefallet. Genom bl.a. sin oacceptabla inställning i Rushdiefallet har Iran även ställt sig vid sidan av mycket av det internationella samarbete som ekonomiskt och politiskt skulle gagna Iran. Ett uppriktigt menat avståndstagande till den s.k. fatwan från Irans regering skulle på sikt ha en positiv effekt på strävan att komma till rätta med de ekonomiska besvärligheter som landet befinner sig i, en strävan som trots allt tycks finnas hos delar inom det iranska samhället. Herr talman! Det bör ha framgått av vad jag har sagt inledningsvis, att Sverige alltsedan den s.k. Rushdie-fallet stor principiell och humanitär betydelse, och fortsätter att göra det. Tyvärr föranleder Rushdiefallets fortsatta aktualitet stor besvikelse över att Iran inte på allvar tycks vilja gå in i den mer konstruktiva diskussion med de europeiska länderna som man från Irans sida uttryckt intresse för. Sverige kommer i samverkan med övriga nordiska länder och i FN att fortsätta verka för att den iranska regeringen tar avstånd från dödsdomen mot Salman Rushdie. Som ett exempel på nordisk samverkan i detta sammanhang vill jag avslutningsvis peka på det uttalande som de nordiska utrikesministrarna gjorde i Mariehamn den 8 november. I detta uttalande uttrycker vi stark oro över dödsdomen mot Rushdie liksom över att den utfästa belöningen för ett sådant dåd kvarstår. Vi tar också avstånd från de hot och allvarliga våldshandlingar som författarens översättare och förläggare utsatts för, och uppmanar med skärpa den iranska regeringen att otvetydigt ta avstånd från dödsdomen och de prispengar som har utlovats.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, fru utrikesminister. Sent om sider har vi fått ett mera samlat offentligt ställningstagande från regeringen i denna principiellt mycket viktiga fråga om yttrandefrihet och människors rätt att säga och skriva det som de tänker. Jag har framställt min interpellation mot bakgrund av att tystnaden har varit ganska bedövande från regeringens statsråd. Jag har inte hört statsministern uttala sig i denna fråga. Jag har inte hört utrikesministern säga något offentligt tidigare. Inte heller har jag hört Alf Svensson, som säger sig vara ansvarig för mänskliga rättigheter i regeringen, säga något. Och jag har inte hört kulturministern säga någonting offentligt och tydligt i fallet Rushdie, som nu har varit aktuellt i flera år. Jag fick ett ganska långt svar av utrikesministern. Men om det har skett någonting, är det andra som har tagit initiativ, som sedan Sverige har följt upp på olika sätt. Det har alltså inte gjorts något aktivt ställningstagande, utan det har varit fråga om ett reaktivt ställningstagande, som jag ser det. Om det har skett någonting på svensk nivå, som en följd av att man har reagerat på vad andra först har gjort, har det sällan skett någonting med full kraft. Man har kallat upp en diplomatisk representant för Iran till UD, men då har det inte varit utrikesministern själv som har sagt det som skall sägas -- det framgår av svaret -- till skillnad från hur det har gått till i t.ex. Norge. Det är därför bra att vi har fått en mer samlad redovisning. Man vet nu var Sverige står. Men det hittillsvarande agerandet i denna principiellt mycket viktiga fråga, som går långt utöver personen Salman Rushdie, har saknats, och det var anledningen till att jag framställde min interpellation. Herr talman! Jag framställde min interpellation till statsministern. Vid riksdagens öppnande stod han här i talarstolen och angav som en av de första punkterna i regeringsförklaringen, att Sveriges röst i världen är en klar stämma för mänskliga rättigheter. Eftersom han i denna viktiga fråga inte hade uttalat sig, ville jag att han skulle svara på mina frågor. Jag ville att statsministern skulle svara också därför att det har förekommit -- kanske ogrundade -- insinuationer i dagspressen om att han av affärsmässiga skäl och med hänsyn till Iran backat från att själv här göra ett klarare ställningstagande. Detta hade statsministern nu kunnat bemöta. Jag har i alla fall fått det här svaret. Det bör nu framgå klart var Sverige står, och det är bra. Det finns också ett annat skäl till att ta upp denna fråga, fru utrikesminister. Man kan lätt få föreställningen att det här rör sig om ett slags kollektiv dom från islamiska krafters sida mot en oliktänkande. Men det är viktigt att framhålla -- jag tror nog att utrikesministern är ense med mig -- att det här rör sig om en liten, fundamentalistisk del av denna stora, viktiga kultur och civilisation som islam utgör, som beter sig på detta sätt. Jag tycker att vi kan glädja oss åt att det i dagarna har getts ut en tjock bok, där 300 framträdande arabiska och muslimska intellektuella författare, kulturarbetare etc. ställer sig på Salman Rushdies sida när det gäller hans rätt till yttrandefrihet. Många av dem säger: Jag ställer upp på din sida, för att du skall få säga någonting som jag egentligen inte delar din uppfattning om. Men det är yttrandefriheten, vilken ända sedan upplysningstiden har varit så viktig för civilisationen i världen, som nu står på spel. Jag vill avslutningsvis rikta en fråga till utrikesministern: Kan vi i fortsättningen räkna med att regeringen genom sina statsråd, inte bara tjänstemän, är beredd att fortsatt driva frågan om Salman Rushdies rätt att fritt framföra sina åsikter utan att drabbas av dödshot och utan att behöva leva under sådana fruktansvärda personliga förhållanden? Det gäller ju så mycket mer än honom själv.
Herr talman! Jag tackar för svaret från utrikesministern. Dödsdomen mot Salman Rushdie är det yttersta tecknet på den iranska regimens totala avsaknad av respekt för demokratiska värden och internationell rätt. Dödsdomen visar också att regimen i Teheran inte nöjer sig med att förvägra medborgare inom landets gränser allt vad mänskliga rättigheter innebär, utan söker med våld förvägra även regimkritiker utanför landet att använda sin yttrandefrihet. Det är väl känt att den iranska säkerhetspolisen och terrorister lejda av den iranska regimen jagar regimkritiker världen över och utför mord och terrordåd för att tysta dessa. Detta påpekades med eftertryck av bl.a. Salman Rushdie själv häromdagen.

Jag skulle vilja se mer kraftfulla åtgärder från regeringens sida, åtminstone ett initiativ till ett vapenembargo. Jag har svårt att se varför världssamfundet skall införa sanktioner mot Libyen på grund av dess vägran att utlämna två misstänkta terrorister, när man inte gör det mot Iran som ännu mer uppenbart ligger bakom mycket av den internationella terrorismen. Det får aldrig vara så, att ekonomiska intressen skall väga tyngre än försvaret av mänskliga rättigheter, och att stater av den anledningen avstår från att vidta åtgärder mot en stat som grovt kränker de mänskliga rättigheterna. I fallet Iran kan man dock misstänka att det just är ekonomiska intressen som hindrar ett kraftfullare agerande från västvärldens sida inklusive Sverige. Tyskland, Japan och Italien är tre av Irans största handelspartner. Alla tre har ironiskt nog varit skådeplatser för attentat med koppling till den iranska regimen. I Italien och Japan har man t.o.m. bedrivit jakt på försvarare av Rushdie. Ingen av dessa stater har dock infört några bilaterala sanktioner eller, såvitt jag vet, agerat för FN Vi vet att ett flertal svenska storföretag för mycket stora summor tillverkar varor för export till Iran, bl.a. Volvo, Scania och ABB. Dessa företag har givetvis allt intresse i världen av att inga som helst ekonomiska sanktioner införs. Dessa företags intressen får dock aldrig blandas ihop med Sveriges intresse att alltid och överallt agera för försvaret av mänskliga rättigheter. Det är min förhoppning att regeringen inte gör denna sammanblandning.
Herr talman! Pierre Schori ställde en fråga till mig om regeringen avser att fortsätta agera i Sulman Rushdie-fallet. Svaret på den frågan är ja. Det som ligger närmast till hands är behandlingen av frågorna om de mänskliga rättigheterna i tredje utskottet i FN. Med anledning av Pierre Schoris inlägg vill jag gärna uttrycka min uppskattning för den markering som dåvarande utrikesministern gjorde i februari 1989, vilken också har grundlagt den nuvarande regeringens inställning i Rushdiefallet. Jag menar också att statsministerns regeringsförklaring i oktober 1991, som innehöll en mycket kraftig markering av den nya regeringens starka engagemang vad gäller mänskliga rättigheter, naturligtvis också omfattade detta fall. Vice statsministern gjorde i samband med utdelandet av Tucholskypriset ett mycket klart offentligt ställningstagande i frågan. Jag skulle kunna returnera Pierre Schoris fråga om uttalanden av offentliga ställningstaganden med att notera att jag själv inte är riktigt klar över vilka offentliga uttalanden som gjordes under tiden 1989 och fram till regeringsskiftet i oktober 1991. Det är också så, som vi är väl medvetna om, att olika händelser aktualiserar frågor. Då måste man med kraft gripa tag i dessa. Jag vill understryka att Rushdiefallet var en av de frågor som de nordiska utrikesministrarna diskuterade i Århus för mer än ett år sedan. Rushdiefallet, så där fanns en gemensam och bestämd aktion. Detta har nu följts upp, när vi träffades i Mariehamn. Det innebär att vi på detta sätt har etablerat, om jag så får uttrycka mig, en gemensam nordisk front. Det är en styrka att vi agerar samnordiskt i denna fråga. Till Bertil Måbrink vill jag egentligen mest upprepa att jag självfallet delar Bertil Måbrinks bestämt uttryckta vilja att vi i kampen för de mänskliga rättigheterna står på egna ben, och att vi inte skall influeras av andra intressen. Däremot, som jag sade i mitt svar, bedömer inte den svenska regeringen att det finns några förutsättningar för framgång när det gäller internationella sanktioner.
Herr talman! Fru utrikesminister! Jag är övertygad om att vi har samma grundinställning i den här frågan. Det som har gett mig anledning att framställa denna interpellation är att jag har varit litet missnöjd med metoderna, dvs. att man från regeringens sida inte har utnyttjat regeringsinnehavet på ett bättre sätt genom att med ett tydligare och mer personligt engagemang föra fram vår ståndpunkt och genom att de berörda statsråden själva -- jag nämnde fyra -- ta initiativ i frågan. Det är klart att vi alla här har del i att inte ha tagit starkare ställning. Det gäller även tidigare socialdemokratiska regeringar. Detta kan jag hålla med om. Men nu har Salman Rushdie under flera år levt under denna dödsdom. Därför är det, ju längre tiden går, angeläget att trappa upp aktionerna. Det är bra att regeringen nu agerar utifrån en nordisk gemensam plattform och att man går vidare i FN. Jag är övertygad om att man efter den här debatten i riksdagen i dag verkligen kommer att vara på hugget. Man kan också gå vidare mera tydligt, bilateralt, från regeringen själv. Jag skulle vilja citera vad Carlos Fuentes, Salman Rushdies mexikanske kollega, säger. Han påminner om att författare, skribenter och intellektuella i alla tider och i alla kulturer har varit utsatta för hot och terror när det gällt att stå för obekväma sanningar eller att föra fram egna åsikter. Han erinrar om stalinismen i 1950-talet och inte minst om författarnas situation i sin egen kontinent Latinamerika.

Med det menar han bl.a. förlag som har svårigheter att ge ut hans böcker, men han menar kanske framför allt vissa flygbolag -- British Airways och Lufthansa -- numera inte tillåter Salman Rushdie att flyga med deras plan. Eftersom utrikesministern nu sade att regeringen är beredd att gå vidare skulle jag uppskatta om man också i sina kontakter med de goda vännerna i London och i Bonn skulle vilja aktualisera just denna kommersiella feghet.
Herr talman! Jag tycker också att det är bra och visar på en styrka att det nu sker ett samnordiskt agerande i den här frågan. Det är viktigt, och vad jag förstår har utrikesministern och regeringen också varit aktiva för att få till stånd detta. Jag har för mig att Salman Rushdie uttalade sig för någon vecka sedan och sade att den iranska regimen är expert på att döda. Jag skulle vilja tillägga att den också är ledande bland de tortyrländer som finns när det gäller att använda raffinerade tortyrmetoder innan offren dödas. Jag tror att man måste ha klart för sig vad den här regimen står för. Vi har Rushdieaffären som exempel på vilka metoder den kan använda sig av och på att den inte skyr några som helst medel. Jag citerar vad utrikesministern säger på s. 3 i sitt svar: ''Tyvärr föranleder Rushdiefallets fortsatta aktualitet stor besvikelse över att Iran inte på allvar tycks vilja gå in i de mer konstruktiva diskussionerna med de europeiska länderna som man från Irans sida uttryckt intresse för.'' Nej, just det -- jag tror inte att den regimen är mottaglig för några konstruktiva diskussioner. Jag är mycket tveksam till om det fungerar med protester. Man skall framföra protester, och man skall ta upp saken i olika samtal med regimen, men min uppfattning är att det inte räcker. I dag finns det inte möjlighet att få stöd för sanktioner, och jag förstår att man därför inte kan föra upp frågan på FN:s dagordning. Men Sverige måste väl ändå i olika sammanhang ta upp den här frågan i samtal med olika länder och med de nordiska länderna. Så småningom kanske man får en tillräcklig opinion och majoritet hos FN:s medlemmar, för att kunna föra upp frågan på FN:s dagordning och få till stånd de här sanktionerna. Det är nämligen det enda som biter på den här terroregimen i Iran, eftersom man då förkortar dess existens. Det är det effektivaste sättet att få bort den här regimen. Jag utgår ifrån att utrikesministern och regeringen hela tiden för fram sanktionsfrågan och försöker skapa opinion, med hjälp av de breda internationella kontakter ni har.
Herr talman! Salman Rushdie-fallet har både en djupt mänsklig dimension och en principiell betydelse. Jag skulle vilja avsluta den här debatten för egen del med att upprepa den svenska regeringens uppmaning till den iranska regeringen, att ta avstånd från dödsdomen mot Salman Rushdie.

Herr talman! Eva Zetterberg har ställt tre frågor till mig om våld mot homosexuella. Hon har till en början frågat vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att kartlägga våldet mot homosexuella. Vidare har hon frågat om regeringen i en kommande proposition som skall ge högre straffvärde för brott med rasistiska inslag kommer att inkludera även hat mot homosexuella. Hon har slutligen frågat om regeringen kommer att ta initiativ till att hetsförbudet i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen utvidgas till att också omfatta hets mot homosexuella. Jag tar först upp Eva Zetterbergs fråga om regeringens kommande proposition om åtgärder mot rasistisk och liknande brottslighet. Regeringen kommer att lämna över en proposition i de aktuella frågorna till riksdagen inom någon vecka. I propositionen kommer att lämnas förslag som syftar till att motverka brottslighet med rasistiska eller liknande motiv. I den remiss som under denna vecka har granskats av Lagrådet föreslås således att det i brottsbalken införs en särskild straffskärpningsgrund för sådana fall där ett motiv för brottet varit att kränka någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller någon annan liknande omständighet. Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran. Bakgrunden till regeringens förslag är att en rad händelser under senare år visar att gärningar med rasistiska eller liknande motiv utgör ett allvarligt hot mot den rättstrygghet som alla i vårt samhälle har rätt till, oavsett bakgrund eller ursprung. Genom straffskärpningsgrunden får invandrare och andra ett förstärkt skydd mot denna brottslighet. Förslaget är alltså ett led i regeringens strävan att minska brottsligheten och att öka människors trygghet mot att utsättas för brott. Skyddet enligt straffskärpningsgrunden bör enligt regeringens förslag knyta an till de diskrimineringsgrunder som anges i bestämmelsen om hets mot folkgrupp . Straffskärpningsgrunden bör alltså gälla fall då ett motiv för brottet varit att kränka någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Regeringen avser emellertid att skyddet skall sträcka sig längre och också omfatta diskriminerande motiv av jämförligt slag. I lagrådsremissen har uttryckligen angetts att straffskärpningsgrunden skall kunna tillämpas i fall då ett motiv för brottet varit att kränka någon på grund av dennes sexuella läggning. Regeringens förslag innebär alltså ett förstärkt straffrättsligt skydd för personer som tillhör utsatta grupper, exempelvis homosexuella, mot att bli utsatta för brott just för att han eller hon tillhör en sådan grupp. Jag går nu över till Eva Zetterbergs fråga om en kartläggning av våldet mot homosexuella. Eva Zetterberg har i sin interpellation redogjort för ett antal våldsdåd som riktat sig mot homosexuella. Sådana redogörelser har också presenterats i andra sammanhang. Jag fick nyligen en noggrann genomgång av våldet mot homosexuella när företrädare för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande uppvaktade mig i dessa frågor. Regeringen har också gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att följa utvecklingen av de homosexuellas situation och att överväga i vilka former diskriminering av homosexuella kan motverkas. Folkhälsoinstitutet skall återkommande lämna regeringen rapporter på detta område. Mot denna bakgrund anser jag att det i nuläget inte finns anledning att initiera en kartläggning av våldet mot homosexuella. Det kan förutsättas att Folkhälsoinstitutet bevakar behovet av sådana studier. Jag vill här upprepa att regeringen avser att gå längre än att bara kartlägga våldet mot homosexuella. Som jag nyss nämnt kommer nämligen regeringen att föreslå åtgärder för att motverka bl.a. våldsbrott som begås med diskriminerande motiv. Vad slutligen gäller bestämmelsen i brottsbalken om hets mot folkgrupp måste man ha klart för sig att denna inte skyddar enskilda individer utan avser kollektivt bestämda grupper. Någon målsägande finns alltså inte vid detta brott. Den brottsliga gärningen består i att någon i uttalande eller annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Homosexuella som grupp omfattas inte av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Straffbestämmelsen gäller nämligen bara då ett angrepp riktas mot en grupp av personer som är av t.ex. en viss ras eller som är av olika raser, hudfärger, nationella eller etniska ursprung eller religioner, exempelvis invandrare i allmänhet. En motsvarande bestämmelse om hets mot folkgrupp finns i tryckfrihetsförordningen . Gärningen är således straffbelagd även när den begås i tryckt skrift. Nämnas bör att det i yttrandefrihetsgrundlagen tagits in en bestämmelse om att gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i tryckfrihetsförordningen skall anses som yttrandefrihetsbrott om de begås i andra massmedier än tryckta skrifter . En ändring av bestämmelsen om hets mot folkgrupp förutsätter ändring i grundlag för att bestämmelsen skall vara tillämplig även på yttranden i medier och får alltså återverkningar när det gäller både tryckfriheten och yttrandefriheten. Vad det här gäller är att finna den rätta avvägningen mellan yttrandefrihetsintresset och skilda gruppers behov av skydd mot nedsättande omdömen eller kritik. Mot bakgrund av vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet anser jag att det saknas anledning att utvidga förbudet mot hets mot folkgrupp till att omfatta även homosexuella. Jag är alltså inte beredd att ta initiativ till en sådan utvidgning. Man skall dock inte överdriva betydelsen härav. I princip är nämligen varje form av diskriminerande angrepp på enskilda homosexuella redan i dag kriminaliserat, och skyddet förstärks nu ytterligare. Jag vill slutligen understryka att det främsta vapnet mot alla former av diskriminering är den fria debatt som förs i ett öppet samhälle.
Herr talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret på interpellationen. Det är viktigt att den här debatten förs i riksdagen. Det är också viktigt att den här debatten om våld mot homosexuella förs brett ute i samhället, i massmedier och bland enskilda. Bakgrunden till min interpellation är att det, beklagligtvis, faktiskt förekommer organiserat våld riktat mot homosexuella som grupp. Jag har i min interpellation nämnt några exempel på detta våld. Det gäller t.ex. överfall mot RFSL:s lokaler och enskilda medlemmar i Växjö. Det gäller en bomb mot de homosexuellas lokaler här i Stockholm. Det gäller t.o.m. mord på homosexuella män -- mord som helt klart har begåtts utifrån den klart uttalade uppfattningen att det här skall riktas mot homosexuella personer. Jag menar alltså att detta är ett problem som har tilltagit i allvar i vårt land och att det finns all anledning att vi alla engagerar oss i detta. Jag vill också, när nu den här debatten förs i riksdagen, beklaga att den person som jag gärna hade sett delta i den här debatten tyvärr inte längre finns bland oss. Jag avser då Kent Carlsson -- en person som hade mycket ingående kunskaper i det här ämnet och som, det är jag övertygad om, skulle ha kunnat tillföra debatten ytterligare djup och bredd. Beklagligtvis finns alltså Kent Carlsson inte här. Jag ser det som en uppgift för oss andra som är engagerade i frågor på det här området att föra debatten vidare. Med anledning av justitieministerns svar vill jag ta upp frågan om en kartläggning. Jag har i min interpellation och i detta korta anförande fört fram att det förekommer organiserat våld mot homosexuella och att det enligt min uppfattning skulle föranleda en kartläggning för att vi inte bara skall ha dessa enskilda exempel att visa på när det gäller frågan om hur pass organiserat våldet är, hur det riktar sig och vad vi kan göra för att stävja våldet. Jag är naturligtvis glad över att Folkhälsoinstitutet, enligt justitieministern, har i uppgift att bevaka frågan och att återkomma med rapporter. Men jag anser alltså att det hade behövts ytterligare åtgärder. Jag skulle gärna vilja höra om justitieministern har någon uppfattning om huruvida man i ett senare skede, efter de här rapporterna, skulle kunna tänka sig att återkomma med en kartläggning. En annan fråga som jag skulle vilja ta upp med justitieministern är den fråga som justitieministern inleder med i sitt svar, nämligen när hon besvarar min fråga om en proposition kommer till riksdagen i de aktuella ämnena. Justitieministern svarar att en sådan proposition mycket snart kommer och att man där föreslår att det i brottsbalken införs en särskild straffskärpningsgrund för sådana fall där motiv för brottet varit att kränka någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller någon annan liknande omständighet. Enligt Lagrådet har man också där uppenbarligen ansett att våld som riktar sig mot homosexuella skall kunna likställas. Jag är väldigt glad över det svaret, och jag tror att det är en mycket viktig signal. Dessutom är det viktigt att den här ändringen snart kan komma. Herr talman! Som en andra punkt skulle jag vilja ta upp frågan om hets mot folkgrupp och den senare delen av svaret. Justitieministern anser inte att det finns någon anledning att ändra i brottsbalken eller tryckfrihetslagen. Jag menar -- liksom justitieministern säger i svaret, och jag citerar -- att ''det främsta vapnet mot alla former av diskriminering är den fria debatt som förs i ett öppet samhälle''. Detta är en självklar förutsättning. En annan förutsättning är att det i vårt samhälle är självklart att våld mot en enskild homosexuell skall beivras och behandlas som andra brott. Men jag menar att det finns all anledning att också se på frågan om homosexuella som grupp, inte som enskilda, som drabbas. Här förekommer det organiserat våld och organiserad hets mot homosexuella som grupp. Vi vet från lagstiftningen i andra länder att detta har tagit sig uttryck så, att det är förbjudet att uttrycka sin homosexualitet, att det är förbjudet att i skrift eller tal nämna dessa saker. Det är en situation som till varje pris måste undvikas i Sverige. Det här skulle kunna ta sig uttryck så, att man helt klart menar att hets mot homosexuella kan jämställas med hets mot folkgrupp. Det finns ju exempel i vårt land på nazistiska grupper, exempelvis i Göteborg, som har spritt skrifter där man klart uppmanar till ökat våld mot homosexuella. Jag menar att den balansgång som justitieministern talar om gentemot yttrandefriheten naturligtvis kan vara svår att gå. Men det måste ändå vara väldigt tydligt att vi kan göra det på det här området -- liksom vi kan vad gäller våld och hets mot andra folkgrupper.
Herr talman! Vi är helt klart överens om att det är den fria debatten i ett öppet samhälle som är avgörande. Jag ser som ett viktigt tillskott det lagändringsförslag som nu kommer från Justitiedepartementet. Jag vill påpeka när det gäller detta med att homosexualitet skulle betraktas som liknande omständighet att det rör sig om ett förslag från Justitiedepartementet som Lagrådet har accepterat. Det är alltså inte ett förslag från Lagrådet. När det gäller de två frågorna om uppföljningen av våldet kan jag säga att det är mindre än ett år sedan regeringen gav Folkhälsoinstitutet i uppdrag att kartlägga och följa upp de homosexuellas situation i samhället. Jag är informerad om att frågan om uppföljning har diskuterats i justitieutskottet. Om jag är rätt informerad har justitieutskottet denna vecka gjort uttalanden motsvarande dem som jag har gjort i mitt svar. När det gäller frågan om hets mot folkgrupp kan jag säga att det finns stöd även från konstitutionsutskottet. Bakgrunden till att jag, liksom när det gäller den uppfattning som finns i konstitutionsutskottet, inte är beredd att ta intitiativ till en utvidgning av begreppet hets mot folkgrupp är primärt just den svåra avvägningen mellan yttrandefrihetsintresset och skilda gruppers behov av skydd. Jag vidhåller alltså att jag inte är beredd att ta ett sådant initiativ.
Herr talman! Jag vill först till justitieministern säga att jag uppskattar att förslaget kommer från Justitiedepartementet och inte enbart från Lagrådet. Det är naturligtvis en viktig skillnad. Det är bra att det finns ett så pass starkt stöd för den ändringen, vilket gör att man kan ha förhoppningen att den också går igenom. Jag ser det som en mycket viktig förstärkning av de homosexuellas rättigheter att vara likställda i vårt samhälle. Det är vad det handlar om. Frågan om kartläggning kommer alltså att diskuteras vidare. Jag hoppas att det uppdrag som Folkhälsoinstitutet har innebär att vi kommer att få fortlöpande rapporter och att vi även kan vidta åtgärder när så behövs. Till slut den fråga där justitieministern och vi i Vänsterpartiet verkligen skiljer oss åt, frågan om hets mot folkgrupp. Det finns alltså skydd för den enskilda personen. Men jag har fortfarande mycket svårt att förstå varför vi accepterar att stävja hets mot folkgrupp av etniskt eller religiöst skäl, men inte när det handlar om en grupp homosexuella. Våldet riktar sig på samma sätt mot denna grupp. Det skulle vara minst lika angeläget att man även i tryckfrihetsförordningen, i brottsbalken och i grundlagen markerade att vi som samhälle inte accepterar att hets mot homosexuella tar sig dessa uttryck, att de över huvud taget skall få förekomma i vårt land.
Herr talman! Det är bara att konstatera att Eva Zetterberg och jag har olika syn på de ändringar i grundlagen som här diskuteras. För mig är det viktigt att vi bekämpar fördomar på alla de sätt som vi möjligen kan. Men vi får inte på denna grund se det som en nödvändighet att göra ändringar i typbegreppet folkgrupp. De regler vi här har om hets mot folkgrupp och ingripande till följd av hets mot folkgrupp har en grund som är mycket speciell. Jag tror att vi kan leda tanken fel om vi för in gruppen homosexuella i de här sammanhangen. Jag tror dessutom att vi kan göra de homosexuella individerna en otjänst.
Herr talman! Om justitieministern är orolig för att det skulle skada de homosexuella som individer eller som grupp kan det vara lämpligt att diskutera saken med dem som är berörda. Såvitt jag har förstått finns det ett entydigt önskemål från gruppen och från enskilda individer som är homosexuella att få dessa frågor reglerade i lag, att vi i lagen som gäller hets mot folkgrupp skulle jämställa homosexuella med de andra grupperna. Jag vill bara avslutningsvis säga till justitieministern att jag har mycket svårt att se hur en sådan breddning av begreppet hets mot folkgrupp skulle kunna innebära ett hot mot tryckfriheten. Det är snarare så att vi därmed skulle stadga att tryckfriheten, som vi värnar om i vårt land, inte kan utövas på sådant sätt att den skadar olika grupper i landet. Begreppet folkgrupp gäller inte enbart ett folkslag. Det gäller också religiösa skäl, kön osv. Därför finner jag att det mycket väl skulle vara tillämpligt i detta fall. Justitieministern, jag inser att vi får föra debatten vidare i andra sammanhang och hoppas att vi skall kunna komma fram till en ändring som också innebär att hets mot folkgrupp skall kunna innesluta gruppen homosexuella.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om 120 000 fordonskontroller på väg kommer att utföras under 1994, i vilka former och av vem samt när regeringen kommer att besluta om bilinspektörernas organisatoriska hemvist. Bakgrunden till frågorna är den trafiksäkerhetsproposition som riksdagen antog i somras. Riksdagen har beslutat att Vägverket skall ha det övergripande nationella ansvaret för trafiksäkerheten på vägarna. I detta ligger naturligtvis också ansvaret för att fordonskontroller utförs på väg. Vägverket, Polisen och kommunerna skall vara huvudaktörer när det gäller säkerheten på vägarna. Vägverket har därför tillsammans med Polisen respektive Svenska kommunförbundet bildat arbetsgrupper för att utveckla formerna för det vidare samarbetet. Med Vägverkets nya roll som ansvarig för trafiksäkerheten på vägarna följer att verket skall redovisa vilka resultat som uppnåtts inom detta område. Jag kommer därför särskilt att följa att verket uppfyller det ansvar som åvilar dem. Riksdagen och regeringen har lagt fast de övergripande målen för trafiksäkerhetsarbetet. Det ankommer därför i första hand på Vägverket, Polisen och kommunerna att se till att målen nås. Flygande inspektioner är en del av de åtgärder som skall förbättra trafiksäkerheten. Jag vill inte ange att ett exakt antal flygande inspektioner skall utföras. Jag har dock gjort den bedömningen att antalet flygande inspektioner bör kunna fördubblas under nästa år. Det innebär i sådana fall att ca 120 000 inspektioner bör kunna utföras. Under hand har Vägverket bekräftat att den aktuella volymen kommer att genomföras. Jag utgår därför från att Vägverket och Polisen kommer att utföra dessa inspektioner. Om myndigheterna inte anser sig kunna genomföra inspektioner av en sådan omfattning utgår jag ifrån att de i stället gör andra insatser som än mer främjar trafiksäkerheten. Vid en avvikelse av antalet flygande inspektioner kommer myndigheterna att för regeringen redovisa avvikelsen och skälen för den. Genom att riksdagen godkänt de huvudaktörer som regeringen utpekat ankommer det på Vägverket att tillsammans med Polisen finna de lämpligaste formerna för flygande inspektion. Riksdag och regering har satt upp målen för trafiksäkerhetsverksamheten. Regeringen skall därför inte gå in och detaljstyra verksamheten utan det rent operativa utförandet skall skötas av Vägverket tillsammans med dem Vägverket finner lämpliga inom ramen för det mål riksdagen beslutat. AB Svensk Bilprovnings monopol på periodisk kontrollbesiktning upphör. Betänkandet bereds för närvarande inom departementet. Regeringen kommer till våren att förelägga riksdagen ett förslag till ett samlat åtgärdsprogram för att effektivisera fordonskontrollen. När det gäller bilinspektörerna är det i avvaktan på beslut om förändrad organisation naturligt att Vägverket utnyttjar de bilinspektörer som finns i verket. Därutöver måste verket anlita annan teknisk personal i den utsträckning det behövs. Som jag sade i trafiksäkerhetspropositionen kan sådana tekniker komma från t.ex. AB Svensk Bilprovning, men även från andra organisationer med tillräcklig teknisk kompetens för den här verksamheten. Sten-Ove Sundström har även frågat mig om när regeringen kommer att besluta om bilinspektörernas organisatoriska hemvist. Som Sten-Ove Sundström vet så har Görel Bohlin i sin utredning om den framtida förarprövarverksamheten föreslagit att bilinspektörerna fortsatt skall kunna utgöra en buffert inom förarprövarverksamheten, dvs. vid t.ex. högsäsong skall även bilinspektörerna kunna användas för förarprövning. Görel Bohlin har därför föreslagit att bilinspektörerna förs över till den myndighet som hon anser skall ha hand om denna verksamhet i framtiden. För närvarande pågår ett beredningsarbete inom departementet när det gäller den framtida förarprövarverksamheten. I budgetpropositionen kommer regeringen om möjligt att redovisa vissa ställningstaganden. Parallellt med arbetet om förarprövningen bereds frågan om bilinspektörernas framtida organisatoriska hemvist. Jag är därför inte beredd att nu gå närmare in på dessa frågor.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till den är naturligtvis de beslut som fattats här i riksdagen samt de utredningar som gjorts på trafiksäkerhetsområdet. Den förändring som innebär att fler fordon skall kontrolleras på vägarna fr.o.m. 1994 tror jag kan bli väldigt svår att genomföra, eftersom det ännu inte finns en klar organisation för hur dessa kontroller skall klaras av. Visserligen har nu Rikspolisstyrelsen och Vägverket tagit de första kontakterna för att diskutera frågan, men ännu har ingen plan upprättats för hur dessa 120 000 kontroller skall kunna klaras av. En så omfattande verksamhet kan bli mycket svår att klara av, om man inte på ett tidigt stadium kopplar in de resurser som t.ex. AB Svensk Bilprovning har. Enbart Polisen och bilinspektörerna kan knappast klara av så många kontroller som det är fråga om. Dessutom finns det stora tekniska kunnandet hos Bilprovnings personal, eftersom man där genomför betydligt fler fordonskontroller än vad Polisen och bilinspektörerna gör. Att inte nyttja den resurs som Bilprovning har vore samhällsekonomiskt slöseri som jag inte tror att vi har råd med i dessa tider. Det får inte bli en bristfällig kontrollverksamhet liknande den som fanns på 50 och 60-talen, då bristen på kunnande hos kontrollpersonalen ofta skapade stor irritation hos fordonsägarna och trafikanterna. Sedan till bilinspektörernas organisatoriska hemvist och förarprövarverksamheten. Där döljer sig statsrådet bakom formuleringar om att ''beredningsarbete pågår på departementet''. Det är inte bra, Mats Odell har haft gott om tid på sig att komma till beslut i denna fråga. Det är inte bra att denna viktiga fråga hamnar i långbänk, med tanke på den osäkerhet som har spridit sig bland alla aktörer på trafiksäkerhetsområdet, inte minst de direkt berörda. Egentligen borde valet inte vara svårt. Trafikutskottet och denna kammare har klarlagt att det inte är lämpligt att den myndighet som utfärdar riktlinjerna för den kontrollverksamhet som vi nu talar om är den som också genomför kontrollen. Utfärdande och kontrollerande myndighet bör inte vara en och samma myndighet. Det är ett allmänt krav som genomsyrar många områden. Det ställs krav på opartiskhet och mycket annat. Alltså kan inte bilinspektörerna vara kvar i Vägverket. Nu har Görel Bohlins utredning föreslagit en ny myndighet för förarprövarverksamheten där Bilinspektörerna kan ingå. Men Görel Bohlin har även andra synpunkter. Hon talar om AB Svensk Låt mig läsa några rader ur Görel Bohlins utredningsförslag. Hon säger att det främst är tre omständigheter som talar för att Svensk Bilprovning kan anses lämpligt att handha förarprövarverksamheten: den regionala täckningen, dvs. antalet mottagningsstationer, spridningen över hela landet -- ASB har också vant sig vid olika föreskrivande myndigheter, i dag nio -- och en koppling till trafiksäkerheten på så sätt att Svensk Bilprovning kan påta sig arbetet att påverka förare. Många förare kommer någon gång under året till ASB, och möjligheterna att påverka förarnas förhållningssätt i trafiken ökar därmed. Det är naturligtvis inte rimligt att i dagens samhällsekonomi ytterligare bygga ut den statliga byråkratin på trafiksäkerhetsområdet -- jag tror att Mats Odell kan hålla med om det -- när vi nyligen har lagt ner en, dvs. Trafiksäkerhetsverket. Samtidigt har Bohlins utredning pekat på fördelarna med att lägga över förarprövarverksamheten till Svensk Bilprovning. Visst går det bra att samordna verksamheten när det gäller fordonskontrollen på väg och förarprövarverksamheten, men då måste kommunikationsministern komma till skott i dessa viktiga frågor, som ju utgör grunden för att myndigheterna skall kunna hitta lämpliga lösningar. Det är viktigt att Mats Odell inte gömmer sig bakom ständiga formuleringar om att beredning pågår. Då löper vi risken att detta inte kommer att genomföras i verkligheten. Vi måste som sagt komma till skott i dessa viktiga frågor. Det är många som väntar på att departementet och statsrådet skall komma till beslut i dessa frågor. Hur skall myndigheterna annars kunna upprätta den effektiva verksamhet som vi eftersträvar? Det är viktigt att snabbt komma fram till beslut om förarprövarnas och bilinspektörernas hemvist eller i alla fall ge en indikation om regeringen kommer att tillskapa en ny myndighet eller om man kommer att använda de resurser som redan i dag finns hos t.ex. ASB och andra aktörer.
Herr talman! Sten-Ove Sundström tror att det blir svårt att klara av de 120 000 inspektionerna. Jag kan bara upprepa vad jag ursprungligen sade i mitt interpellationssvar: ''Under hand har Vägverket bekräftat att den aktuella volymen kommer attt genomföras.'' Jag måste därför, herr talman, utgå från att Vägverket och Polisen kommer att utföra dessa inspektioner. Om man inte anser sig kunna genomföra inspektionerna i så här stor omfattning, kommer man att vidta andra åtgärder som främjar trafiksäkerheten i minst samma omfattning som dessa inspektioner skulle ha gjort. Jag har alltså en mycket stark anledning att tro att man kommer att kunna genomföra 120 000 inspektioner under den aktuella perioden. När det så gäller Görel Bohlins utredning är det, som Sten-Ove Sundström mycket väl vet eftersom han följt utredningen mycket nära, så att remissutlåtandena över utredningsförslaget inte ger någon klar indikation om hur förarprövarverksamheten bör organiseras i framtiden. Därför pågår nu inom Kommunikationsdepartementet en överarbetning av förslaget. Inriktningen är -- jag kan här avslöja en nyhet för Sten-Ove Sundström -- att vi skall lägga fram ett förslag under februari. Förslaget kommer vi att remissbehandla. Tanken är att lägga en proposition på riksdagens bord för behandling under 1994. Detta är vad som händer. Jag anser inte, herr talman, att detta är att gömma sig bakom formuleringar om att beredning pågår. Det här är en mycket viktig sak. Jag håller helt och hållet med Sten-Ove Sundström om det angelägna i att inte tillskapa nya myndigheter i onödan.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att kvarnarna äntligen rör på sig inom Kommunikationsdepartementet. Vi är ju överens om att det här är en viktig fråga. Det har pågått en process sedan försommaren. Som jag upplever det är det här inte den typen av frågor som vi inte kan komma överens om. Både trafikutskottet och kammaren har slagit fast riktlinjer som det bör vara relativt enkelt att arbeta efter. Jag är naturligtvis glad över att det kommer ett förslag i februari, som går ut på remiss. Samtidigt hoppas jag att Mats Odell har läst ordentligt de remissutlåtanden som har kommit in. I flertalet av dem påpekas Svensk Bilprovnings position i detta arbete och hur man kan utnyttja företaget för att åstadkomma en bättre trafiksäkerhet. Även om regeringen vill, som Mats Odell säger i sitt svar, släppa bilprovningsmonopolet när det gäller kontrollbesiktningar, är det viktigt att redan nu ta till vara det kunnande som finns hos ASB:s personal. ASB gör ju fler kontrollbesiktningar än vad Polisen och bilinspektörerna gör. Jag tror att det är viktigt att tänka på detta, inte minst ur servicesynpunkt, eftersom just Svensk Bilprovning har en så bra geografisk spridning. Sannolikt kan konkurrens i framtiden bli verklighet endast i några få storstadsregioner. För att möta behovet i övriga landet är det viktigt att ha en organisation som täcker hela landet, för att därmed åstadkomma en bra service. Jag tycker naturligtvis att det är bra att allt det sker som kommunikationsministern talar om, men samtidigt hade jag hoppats att det skulle gå litet snabbare. Jag är övertygad om att om vi politiskt inte har klarlagt aktörernas roll på området, då kommer inte heller fordonskontrollerna på väg att kunna genomföras effektivt, eftersom Polisen och Vägverket sannolikt kommer att sväva i viss osäkerhet.
Herr talman! Allt talar för att fordonsinspektionerna på väg, s.k. flygande inspektioner, under nästa år kommer att fördubblas till 120 000. Beträffande Görel Bohlins utredning kan jag glädja Sten-Ove Sundström med att säga att det kommer att gå fortare. Förslaget kommer så tidigt att man hinner med en remissbehandling och en proposition i februari. Det är alltså en snabb process.
Herr talman! Det senaste klarläggandet från statsrådet låter bra. Låt oss hoppas att Vägverket väger in de viktiga synpunkter som riksdagen har haft när det gäller att skilja utfärdande myndighet från den som kontrollerar verksamheten. Det har skett på många områden, och jag hoppas att vi kan göra det också på detta område, samtidigt som vi undviker att skapa en ny myndighet. Det är bra av flera skäl: ekonomiska, byråkratiska och därför att vi nyligen har dragit in en myndighet, TSV, för att renodla verksamheten. Jag har därför förhoppningar att också ASB skall kunna få en bra position, eftersom ASB har det bästa tekniska kunnandet när det gäller den här typen av kontrollverksamhet.

Herr talman! Bruno Poromaa har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder i syfte att åtminstone uppnå samma nivå både standard och kostnadsmässigt i såväl flyg som tågtrafiken mellan Malmfälten och Luleå som det var vid tidpunkten före flygets avreglering. Flygets avreglering, som Bruno Poromaa hänvisar till, var ett viktigt steg på trafikpolitikens område. Avregleringen banade väg för konkurrens också inom flygmarknaden efter decennier med monopol och myndighetsreglering. Konkurrensen är självklart inte något självändamål, men den representerar ett viktigt instrument för att åstadkomma ökad effektivitet och lägre kostnader inom flyget. Många orter har genom flygets avreglering fått lägre flygpriser. Norrlandskommuner finns även med bland dessa. Men övergången från ett system med mångåriga regleringar till en fri marknad har inte varit helt problemfri. Samtidigt som det är viktigt att flygföretagen får möjlighet att pröva sig fram innan man gör något definitivt omdöme om vad marknaden förmår måste det finnas en beredskap från statsmakternas sida att ingripa när en grundläggande trafikförsörjning saknas. Om det visar sig att det finns brister i trafikförsörjningen som måste åtgärdas måste detta göras enligt särskilda regler som är gemensamma för Sverige, Norge och EG-länderna. Staten har tagit ett särskilt ansvar för trafiken mellan Östersund och Umeå för att trygga behovet av sjukvårdsresor. Staten har vidare ytterligare koncentrerat bidraget till kommunala flygplatser i Regeringen följer utvecklingen av trafiken på de interna Norrlandslinjerna noga och avser att behandla dessa frågor mer ingående under hösten med sikte på en redovisning i den kommande budgetpropositionen. 1988 skall bedriva tågtrafik på affärsmässiga grunder. Statsmakternas uppgift är att fastställa de övergripande målen för SJ:s verksamhet. Detta innebär bl.a. att SJ självt fattar beslut om trafikupplägg, rullande materiel m.m. Avseende trafiken mellan Kiruna och Luleå kan följande sägas på basis av uppgifter från SJ. Det finns i dag tre möjligheter att resa med tåg mellan Malmöhus Län AB. Tack vare dess gångegenskaper kunde man hålla ca 10 % högre hastighet på sträckan än med lok och konventionella vagnar. Motorvagnståget är sedan en tid tillbaka utbytt mot ett loktåg med vagnar som medger samma ''överhastighet'' som gällde för motorvagnståget. Restiden skall dessutom minskas med ytterligare ca 15 minuter i december i år. Utöver det faktum att restiden med loktåget inte är längre än med det s.k. ''snabbtåget'' har loktåget 30 sittplatser mer än vad motorvagnståget hade. SJ har vidare fattat beslut om att förstärka tåget med ytterligare en sittvagn för att möta den resandeökning som skett på sträckan. Skulle även denna kapacitet visa sig vara för liten kan ytterligare vagnar kopplas till tack vare att det är ett loktåg som används i trafiken.